Fru talman! Gunilla Tjernberg har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att ge funktionshindrade barn rätt till det stöd som är nödvändigt för att de utifrån sina förutsättningar och behov skall kunna utvecklas på lika villkor som andra barn. I interpellationen har jag även fått frågan om vilka åtgärder jag planerar med anledning av en rapport från utredningen om bemötande av personer med funktionshinder. Det är viktigt att familjer med barn som har funktionshinder verkligen får det stöd de behöver. En av stödformerna är personlig assistans som är av avgörande betydelse för många familjer med svårt funktionshindrade barn. Jag beklagar om det uppstått en oro kring barns rätt att få personlig assistans i samband med att de senaste allmänna råden utfärdats av Precis som Gunilla Tjernberg påpekar är det för tidigt att säga vilken effekt råden kommer att få i praktiken. Skulle det visa sig att barns möjligheter att erhålla personlig assistans försämras avser regeringen att återkomma i frågan. Den andra frågan i interpellationen gäller vilka åtgärder jag planerat utifrån resultatet av rapporten Arbetsförhållanden och attityder - professionellas möten med personer med funktionshinder. Rapporten har tagits fram av utredningen om bemötande av personer med funktionshinder. Gunilla Tjernberg tar upp den del i rapporten som handlar om personalens bild av funktionshindrade personers situation och förhållande till myndigheter. Enligt rapporten kan svaren på frågorna inge oro; en slutsats som också Gunilla Tjernberg drar. I rapporten ställs frågan om svaren tyder på negativa attityder från vissa anställdas sida gentemot personer med funktionshinder, eller om det kan ligga andra orsaker bakom svaren. Att så många av försäkringskassornas anställda svarat att samhällets resurser är tillräckliga på det här området kan naturligtvis tolkas på olika sätt. Jag instämmer i Gunilla Tjernbergs påpekande att det är viktigt hur lagar och regler är utformade och att de politiska ställningstaganden som ligger till grund för dessa redovisas. Detta har stor betydelse för personalens attityder i mötet med personer med funktionshinder. Den rapport som berörs i interpellationen är en av flera rapporter från utredningen om bemötande av personer med funktionshinder. I vår kommer utredningen att presentera sitt betänkande med analys och förslag till åtgärder. Jag vill inte föregripa utredningens förslag och efterföljande beredning. Avslutningsvis vill jag påminna om de uttalanden inom handikappområdet som finns i regeringsförklaringen och som också visar regeringens strategi för området: Människor med funktionshinder skall ha goda möjligheter till delaktighet. Lagstiftningen skall skärpas för att förhindra diskriminering av funktionshindrade på arbetsmarknaden och i resten av samhället. Tillgängligheten till offentliga lokaler och kollektivtrafik skall förbättras. Avgifterna och reglerna inom äldre och handikappomsorgen skall ses över och socialtjänstlagen förändras för att garantera att alla har pengar till personliga behov.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka socialministern för svaret på min interpellation om personlig assistans till barn. Livet för en familj med ett funktionshindrat barn handlar ju ofta om en kamp för att klara vardagen. Många gånger handlar det om att, vid sidan av ett förvärvsarbete, klara de insatser som barnets handikapp kräver. Barnet kan behöva hjälp med att klä på sig, hjälp med att gå på toaletten, hjälp med att äta. Barnet kan behöva daglig fysisk träning och extra hjälp med läxläsning på grund av att barnet ofta behöver mer tid för inlärning eftersom handikappet kan göra det svårt att hinna med skolarbetet. Till arbetet att försöka få det dagliga livet att flyta kommer ett tidskrävande och mödosamt arbete med att skriftligen - många gånger behövs det - och muntligen kräva att kommun och försäkringskassa uppfyller sina lagstadgade åtaganden gentemot barnet. Många föräldrar vittnar om att det först är genom anhörigföreningar som de fått korrekt information om vilket stöd deras barn är berättigade till. Därefter kan ett antal expertutlåtanden krävas för att fastställa vilka hjälpmedel och hur omfattande stöd som familjen och barnet behöver. Familjen skall också i minsta detalj beskriva hur barnets behov ser ut, hur barnet reagerar i olika situationer, något som är både tidskrävande och många gånger smärtsamt. Fru talman! Till detta kommer att det råder oklarheter om vilken instans som ansvarar för vad och som gör att föräldrar tvingas att bollas mellan olika handläggare och därmed tvingas lägga fram sin sak gång på gång. Bengt Lindqvists utredning hade haft kontakt med ett hundratal människor med funktionshinder. De har berättat om hur svårt det är för dem att få den hjälp de behöver från samhället. Utredningen har fått brev och telefonsamtal och dessutom gjort en rad intervjuer, och dessa ger en tydlig bild av att människor känner att de inte blir tagna på allvar. Jag läser innantill: De känner sig dåligt bemötta, överkörda och ifrågasatta. Utredningen har kommit fram till att de för att inte falla mellan stolarna måste driva sina egna ärenden och även överklaga alltfler beslut, därför att myndigheterna först säger nej. De flesta tycker också att det har blivit svårare att få hjälp. Fru talman! Vad gäller Bemötandeutredningen menar jag att det är oroväckande att vi möjligen är på väg in i ett samhälle där bemötande av och attityder till funktionshindrade har förändrats i negativ riktning. De långa handläggningstiderna och de problem som Bemötandeutredningen lyfter fram visar att det på vissa håll krävs en grundlig attitydförändring gentemot funktionshindrade. Socialministern säger sig vara ovillig att föregripa utredningens betänkande med analys och förslag till åtgärder, och jag kan acceptera det. Det är bra om den nu får göra sitt arbete och sedan får lägga fram sitt resultat. Jag vill ändock i den här interpellationsdebatten lyfta fram angelägenheten av att denna fråga inte skall hamna i långbänk. Den är alltför oroväckande, och utvecklingen har inte gynnat de berörda familjerna och barnen. Denna fråga bör få högsta prioritet vad gäller tid och förslag till åtgärder med en tydlig strategi. Jag skall återkomma när det gäller de åtgärder som socialministern ämnar vidta vad gäller att det ser ut som om barn med funktionshinder i dag har allt svårare att få den hjälp och det stöd som de har rätt till och behöver.
Fru talman! Låt mig kommentera något av det som Gunilla Tjernberg nu tagit upp. Jag tror att vi delar uppfattningen att alla människor skall enkelt, utan onödig byråkrati och med ett bemötande som bygger på respekt få del av sina rättigheter. När det gäller viss del av stödet, exempelvis assistansersättning, förutsätter stödet en samhällelig prövning. Det innebär att mot varandra står i praktiken rätten till stöd och skyldigheten för myndighet att pröva relevansen i en ansökan. Jag tror att detta är ett mer filosofiskt problem. Det måste alltid finnas en sorts prövning, och varje prövning kan av den människa som begär att få ut sin rätt upplevas som kränkande. Men det viktiga är ju att de politiskt ansvariga instanserna, för vår del riksdag, regering och de statliga myndigheterna och för kommunernas och landstingens del de kommunala förvaltningarna, arbetar metodiskt för att förkorta behandlingstider och för att människor som begär att få sin rätt eller vill ha sin rätt prövad bemöts med respekt. Hela det här problemkomplexet tas upp i Bengt Lindqvists utredning. Den första rapport som har lämnats innehåller en svidande kritik av hur människor bemöts. Vi vet om att Bengt Lindqvists utredning kommer att lämna en slutrapport med ett antal förslag till åtgärder. Jag ser fram emot att få ta emot denna rapport och att, som Gunilla Tjernberg påpekar, skyndsamt se till att vi kan föra förslagen till riksdagen.
Fru talman! Det gläder mig att socialministern nu tydligt visar och säger att det här är någonting som skall prioriteras och att det är ett arbete som skyndsamt skall komma i gång när förslagen kommer. Den f.d. socialministern Margot Wallström skrev den 28 september 1998 i ett svar till en kristdemokrat på en fråga som gällde samma område att hon ansåg det viktigt att barn med omfattande funktionshinder får sina behov av personlig assistans tillgodosedda och att hon avsåg att noga följa utvecklingen i detta avseende och, om det visade sig behövas, återkomma i frågan. Det har nu gått fyra månader sedan det svaret kom från en socialminister, och vi har sedan dess fått en hel del alarmerande signaler om utvecklingen. Detta borde leda till att regeringen mera tydligt måste tala om vad man avser att vidta för åtgärder. Jag tror att det är väldigt viktigt att regeringen visar handling i en så här viktig fråga, som rör många barn och familjer. Socialministern och jag är ju överens om att det är viktigt att de här barnen och familjerna får den hjälp och det stöd som de behöver. Inte med ett ord nämner socialministern den rapport som Handikappombudsmannen nyligen lagt fram. Den lämnades till medierna efter jul. Den rapporten borde ligga till grund för att regeringen mera offensivt än vad svaret på min interpellation andas skulle se över vilka åtgärder som måste vidtas. Rapporten visar på oacceptabelt långa handläggningstider för beslut om vårdbidrag och assistansersättning till familjer med funktionshindrade barn. Låt mig ge ett exempel från mitt hemlän Västerbotten. Den som överklagar ett beslut till länsrätten kan tvingas vänta hela 36 månader på det definitiva beslutet. Sådana handläggningstider innebär att familjer som redan tidigare lever under hård press tvingas fortsätta att leva i ovisshet, många gånger i åratal. De genomsnittliga handläggningstiderna i landet är även de oacceptabelt långa: enligt Handikappombudsmannen 16 månader för vårdbidragsärenden och 17 månader för ärenden som gäller assistansersättningen. Låt oss inte tvista om månader, men vi kan konstatera att det är långa handläggningstider. Detta får konsekvenser för de enskilda familjerna. Stöd och hjälp som familjen troligtvis många gånger har rätt till får man inte vid just den tidpunkt när barnet och familjen behöver det. Jag tycker att det här är alarmerande, och jag menar att regeringen inte kan vältra över detta på de enskilda, utan regeringen och socialministern har ett ansvar för att gå igenom vad detta beror på och hur det ser ut ute i landet. Riksdagens revisorer har uppmärksammat att det är stora regionala skillnader i försäkringskassornas handläggningstider av olika typer av ärenden. Det här borde, fru talman, enligt min mening föranledas en djupare kartläggning av orsakerna till den regionala obalansen. Här skulle man kanske också behöva titta på länsrättens tillämpning av prioriteringsprinciperna. Jag återkommer.
Fru talman! Gunilla Tjernberg pekar på Handikappombudsmannens rapport, och det är på ett sätt bra att hon gör det, eftersom hon därmed också pekar på hur svårt det är att föra debatten med bred kunskap. Jag vill minnas att Handikappombudsmannens rapport handlade om 277 fall av överklaganden. Det var fråga om ärenden som gått till rättslig prövning. Samtliga dessa fall var mycket komplicerade och hade därför tagit lång tid att bereda på försäkringskassorna. Det är sannolikt också förklaringen till att de tog extremt lång tid i rätten. Jag kommenterade redan då Handikappombudsmannens rapport genom att säga att det är oacceptabla handläggningstider i rätten, och just de fallen hade tagit mycket lång tid också i första prövningen. Men det säger ingenting om de genomsnittliga handläggningstiderna. De är dessbättre tre fyra månader. Det tar alltså inte alls 17, 24 eller 36 månader att få besked - i genomsnitt. Vi har gjort en undersökning tillsammans med Socialstyrelsen om hur handläggningstiderna är. Man kan konstatera att de överlag är ganska goda, dvs. man får besked inom rimlig tid. Det allvarliga är de fall som är komplicerade och då man tvingas gå till rätten för att få dem prövade. Då tar det alldeles för lång tid, och där måste vi diskutera vilka åtgärder vi kan vidta. Men det är som sagt var ett exempel på att man inte bara får gå på larmrapporterna utan skapa en bred kunskap och se över hur det fungerar i sin helhet. Det är ju därför vi har tillsatt utredningen, som nu leds av Bengt Lindqvist. Jag tror att det är klokt att avvakta hans förslag till åtgärder innan vi fattar beslut i riksdagen, just för att se till så att man väger samman olika faktorer med varandra och skapar sig en korrekt bild av hur läget ser ut. Dessbättre är Handikappombudsmannens rapport bara en larmrapport om en del av de problem vi har. För resten, när det gäller handläggningstider, är läget faktiskt ganska gott.
Fru talman! Jag är överens med socialministern om att vi skall lägga samman olika rapporter och utifrån det gå vidare i arbetet för att förbättra för barn med funktionshinder och deras familjer. Det är ju självklart så. Det betyder att vi också skall ta till oss och analysera de olika rapporter som kommer. Det är klart att när Handikappombudsmannen kommer med en rapport är det också någonting som skall ligga med i analysen. Sedan vet vi att det finns svåra gränsdragningar ute i kommunerna mellan vilka familjer som kommunen respektive försäkringskassan har ett ansvar för, och därom finns det en viss tvist mellan de här två myndigheterna vid olika frågor. Jag har själv mött ett antal av de familjer som har hamnat så att säga mellan dessa stolar. Den här frågan är det alltså oerhört viktigt att vi kommer till rätta med just för att kunna stödja och hjälpa barn med funktionshinder och deras familjer. Slutligen vill jag göra en kommentar om det uttalande som finns inom handikappområdet i regeringsförklaringen, fru talman. Det är lovvärt att visa på en ambition som jag självfallet ställer mig bakom. Vad jag vill uppmärksamma är att ord måste följas av handling. Ett exempel kan vara att Kommun Aktuellt och De handikappades riksförbund har gjort en undersökning som visar att 55 % av skolorna i undersökningen användes som vallokaler. Detta har vi kunnat ta del av i en ny tidning här. Men många rörelsehindrade kunde inte komma in i vallokalen på grund av funktionshinder. Detta är en demokratifråga. Det finns mycket att göra på det här området som vi måste ta till oss. Man skall i sammanhanget också ta allvarligt på de rapporter som kommer och verkligen visa att man vill komma till rätta med det här samt visa det i konkreta åtgärder. Mycket av det tycker jag att jag inte fick i interpellationssvaret, socialministern, men vi får återkomma till den här diskussionen, hoppas jag.

Fru talman!

Enligt direktivet skall det på alla rökfria tobaksvaror finnas en särskild varningstext: "orsakar cancer". Direktivet bygger på undersökningar genomförda av ett välrenommerat institut som har studerat bl.a. amerikanskt och indiskt snus. Snus är förbjudet inom EU, men Sverige har ett undantag i det s.k. innan Sverige blev medlem. Socialstyrelsen har följaktligen i sina föreskrifter föreskrivit att konsumentförpackningar med snus, portions och tuggtobak skall förutom en allmän varning ha varningstexten "orsakar cancer" i enlighet med vad som föreskrivs i direktivet. Flera mindre svenska undersökningar har genomförts på svenskt snus där man inte har kunnat påvisa något signifikant samband mellan snus och cancer. Studierna har dock inte kunnat utesluta ett sådant samband. Socialstyrelsen har bedömt att hälsoriskerna med snus med stor sannolikhet är mindre än de risker som är förenade med rökning. Mot bakgrund av det nikotinberoende som snusning innebär och de misstankar som trots allt finns om risker för cancer, hjärt och kärlsjukdom och andra negativa hälsoeffekter är det uppenbart att ingen tobaksanvändning alls är att föredra framför snusning. Många rökare upplever att snusning kan vara ett alternativ till cigaretter när de försöker sluta röka. Detta bör dock vägas mot att snusning med åtföljande nikotinberoende kan vara en väg till tobaksrökning. Det är väsentligt att konstatera att det ännu finns många skäl till försiktighet i inställningen till snusning. Snus innehåller cancerframkallande ämnen. EU-kommissionen har prioriterat tobak som folkhälsofråga. Vid hälsoministerrådet den 12 november 1998 informerades medlemsstaterna om att kommissionen avser att revidera och uppdatera direktivet om varningstexter och innehållsdeklarationer. Kommissionär Flynn nämnde bl.a. frågan om varningstexternas innehåll samt frågan om sänkning av tjär och nikotinhalter. Jag kan nämna att företrädare för Sverige till kommissionen framfört att svensk forskning inte kan belägga påståendet att svenskt snus orsakar cancer. I det sammanhanget har det uttryckts önskemål om att formuleringen av varningstexterna för snus ses över i samband med omarbetningen av varningstexterna. Varningstexten för snus har alltså mot denna bakgrund olyckligtvis formulerats på ett sätt som svenska studier gjorda på svenskt snus inte kan belägga. Det är enligt min uppfattning angeläget att det nya direktivet får en utformning som inte strider mot otvetydiga och oberoende forskningsresultat. Om det behövs bör Sverige i EU verka för att direktivet ändras och får en utformning som stämmer överens med forskningsrönen.
Fru talman! Jag ber att få tacka socialminister Lars Engqvist för ett uttömmande svar. Jag noterar också med tillfredsställelse att socialministern och jag är överens i sakfrågan, dvs. att varningstexten på svenskt snus, "orsakar cancer", är felaktig och bör tas bort. Jag vill kommentera några saker i socialministerns svar. Lars Engqvist säger att flera mindre svenska undersökningar har genomförts på svenskt snus, och att man inte har kunnat påvisa något signifikant samband mellan snus och cancer. Varför säger han signifikant, om med det menas statistiskt säkerställt? Poängen med undersökningen, som jag ser det, är att det inte kan påvisas något samband över huvud taget. Snus ger inte en ökad cancerrisk alls, enligt undersökningarna. Sedan kallar socialministern undersökningarna för "mindre". Det tror jag att de som har gjort undersökningarna inte skulle hålla med om. Den ena har som bas 2,6 miljoner människor i Stockholmsregionen och Södra sjukvårdsdistriktet under tre år. I dessa regioner hittade man 605 cancerfall. Efter ett bortfall på ungefär 10 % av olika anledningar undersöktes 545 fall. Någon ökad cancerrisk kunde inte konstateras, vilket man däremot kunde göra bland rökare och alkoholkonsumenter. Den andra stora undersökningen hade som bas befolkningen i de fyra nordliga länen under tio år. Där hittades och undersöktes 410 fall av muncancer. Ingen förhöjd risk för muncancer kunde konstateras bland snusare jämfört med risken hos ickesnusare. Däremot kunde man konstatera också i den här undersökningen en förhöjd risk för muncancer bland rökare, och i synnerhet bland alkoholkonsumenter. Det är nog en felaktig etikett att kalla dessa undersökningar för mindre undersökningar. I själva verket är de de mest omfattande undersökningar om sambandet mellan snus och muncancer som över huvud taget har gjorts. Socialministern gör sedan några uttalanden av mer tobakspolitisk karaktär, som inte har direkt med sakfrågan om varningstext att göra. Jag kan hålla med om att ingen tobaksanvändning alls vore det bästa. Det är ingen hälsoprodukt. Men nu använder många människor tobak. Då kan vi vara överens om att snus är bättre än rökning. Att socialministern då framhåller i svaret att snus innehåller cancerframkallande ämnen är en nedvärdering av snuset. Det är mycket som tyvärr innehåller cancerframkallande ämnen, t.o.m. vissa livsmedel. Frågan är om vi får i oss dessa ämnen i sådan mängd att de är hälsofarliga. De stora svenska undersökningarna har visat att snuset inte ger cancer. Det har t.o.m. gjorts djurförsök där man med hjälp av snus och snusextrakt har försökt att provocera fram tumörer - men det har inte gått. Vi kan vara överens om att snus inte ger cancer. Därför måste den felaktiga varningstexten tas bort. Jag vill återkomma till själva sakfrågan i min interpellation. Vilka initiativ tänker regeringen ta gentemot EU i syfte att den felaktiga varningstexten "Orsakar cancer" på svenskt snus skall tas bort? Socialministern säger i sitt svar att Sverige har uppmärksammat kommissionen på de svenska undersökningarna. Det är bra. Socialministern säger också att det är angeläget att det nya direktivet utformas så att det inte strider mot otvetydiga och oberoende forskningsresultat. Socialministern säger sedan att om det behövs får Sverige agera. Han menar att om direktivet strider mot forskningsresultaten bör Sverige agera. Det låter lite passivt i mina öron. Det kan leda till risken att det läggs fram ett förslag som det sedan blir svårt att ändra på. Kan socialministern lova att Sveriges regering kommer att agera på ett kraftfullt sätt under förberedelsearbetet med det nya direktivet, så att risken minimeras för att ett förslag som innehåller varningstexten "Orsakar cancer" läggs fram?
Fru talman! Först några allmänna synpunkter på frågeställningen. Det är viktigt att de varningstexter som finns på tobaksvaror är korrekta, inte minst därför att vi sätter en statlig myndighets namn intill texten. Det står När vi använder Socialstyrelsens namn, skall vi vara medvetna om att uppgiften skall vara korrekt och inte kunna ifrågasättas vetenskapligt. Detta är problemet med den text som finns på svenskt snus i dag. Med detta konstaterande får vi inte dra slutsatsen att snus skulle vara ofarligt, att det inte innehåller cancerframkallande ämnen - det gör det ju - och att det inte skulle finnas något samband mellan snus och tobaksrökning. Jag är själv användare av snus - faktiskt som ett försök att komma ifrån tobaksrökning. Jag är ett exempel på att snus faktiskt kan fungera om man vill sluta röka. För mig har det uppenbart inneburit ett hälsomässigt framsteg. Men jag möter också unga människor som börjar med snus och som därmed riskerar att gå över till tobaksrökning. Jag vill inte förenkla problemställningen. Jag önskar mig inte beslut om åtgärder som kan tolkas som att vi anser att snus skulle vara ofarligt. Däremot är vi överens om att den text som i dag finns på snusförpackningen inte är korrekt. Regeringen kommer att vidta åtgärder. Det har redan tagits kontakter i förberedelsearbetet när det gäller att anta nya direktiv. Vi kommer att följa arbetet. Det har hittills skett på tjänstemannanivå. När det är dags att diskutera detta på ministernivå kommer vi att ta initiativ till att ändra texten - om det förslag som då kommer fram inte skulle ligga i linje med det vi önskar oss.

Fru talman! De informationer jag har pekar på att ett förslag som skulle kunna tillgodose våra synpunkter är på väg. Jag har inte fått något säkert besked om att förslaget ligger i vår riktning. Men det finns tillräckligt mycket positiva signaler att en ändring är på väg där man tar hänsyn till våra invändningar. Det skulle innebära att det blir en text som kan accepteras ur vetenskaplig synvinkel. Avsikten är att de nya direktiven skall beslutas inom det närmaste halvåret.

Fru talman! Marianne Andersson har frågat om jag är beredd att ta initiativ till att skapa resurser för forskning om elöverkänslighet ur ett tvärvetenskapligt perspektiv, att reglerna för bostadsanpassningsbidrag ses över i syfte att underlätta för elöverkänsliga att få stöd, att elöverkänsliga personer skall mötas med större respekt i vården samt att projekt som Elrum i Skellefteå skall kunna få statligt stöd för sin verksamhet. Det är ett stort problem att många människor i dag upplever att de får symtom på grund av elektriska och magnetiska fält. Symtomen orsakar dessa människor stort lidande och är ofta orsak till nedsatt arbetsförmåga. Hur många människor som har dessa problem är dock oklart liksom hur orsakssambanden ser ut. Det allra viktigaste är därför, enligt min mening, att de personer som upplever dessa symtom tas på största allvar och att de drabbade får den vård och det stöd som de behöver.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 Det arbete som Rådet för arbetslivsforskning utför sker dessutom i nära anslutning till arbete som pågår inom WHO och andra internationella organ. Ett eventuellt initiativ till ytterligare forskning bör, enligt min mening, inte tas förrän Rådet för arbetslivsforskning redovisat sitt uppdrag. Socialstyrelsen färdigställde förra året allmänna råd om bemötande av patienter som relaterar sina symtom till bl.a. elektriska och magnetiska fält. I dem framhålls bl.a. vikten av att de drabbade får en allsidig medicinsk utredning och att läkaren kan lyssna på och respektera patientens egen uppfattning om vad som kan vara orsak till besvären eller sjukdomssymtomen. De allmänna råden har mottagits positivt av såväl många drabbade som verksamma inom vården. Att förändra attityder och bemötande inom vården är dock inget som låter sig göras under några få månader. Det kommer att ta tid innan de allmänna råden har fått genomslag överallt. Den viktigaste funktionen för dessa riktlinjer är, som jag ser det, att vara ett viktigt stöd för de verksamma inom vården och omsorgen i det angelägna arbetet att förbättra bemötandet av de drabbade. Frågan om hur elöverkänsliga personer bemöts inom vården och omsorgen kommer även att uppmärksammas inom ramen för Utredningen om bemötande av personer med funktionshinder. Utredningen, som beräknas komma med sitt slutbetänkande under våren, syftar bl.a. till att beskriva funktionshindrade personers erfarenhet och hur de bemöts och behandlas vid kontakter med myndigheter och andra offentliga organ samt vilka möjligheter de har att göra sina intressen gällande. Det är oerhört positivt att projekt som tar sig an elöverkänsliga personers problem på ett konstruktivt sätt kommer till stånd och att människor i hela landet ges en möjlighet att komma tillbaka till ett normalt liv. Det är dock en fördel om denna typ av verksamhet kan komma till stånd inom ramen för befintliga system, t.ex. genom samarbetsprojekt mellan arbetsgivare, landsting, kommuner och försäkringskassor. Vad beträffar det projekt som Marianne Andersson tar upp, Elrum i Skellefteå, är jag inte bekant med verksamheten och kan därför inte kommentera den närmare. På regeringens uppdrag genomförde Boverket, som Marianne Andersson påpekar, för ett par år sedan en utvärdering av effekter av elsanering av bostäder i samarbete med Socialstyrelsen.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

Fru talman! Den interpellation som Marianne Andersson har ställt rör flera olika frågor. Jag vet att Marianne Andersson också har ställt frågan till miljöministern och till andra statsråd som ansvarar för olika delar av detta. Socialstyrelsen och Rådet för arbetslivsforskning bedriver olika forskningsprojekt. I flera olika omgångar har man sammanställt och värderat både svensk och internationell forskning inom området. Jag är alldeles övertygad om att det arbetet bedrivs med stor respekt för de elöverkänsliga. Jag tycker att beskrivningen av ett samhälle som inte tar problemet på allvar är en smula orättvis. Av den delrapport som Rådet för arbetslivsforskning presenterade förra året framgick att det pågår omfattande forskning om elöverkänslighet och att den inte enbart utgår från psykosomatiska förklaringsmodeller. Inom ramen för sitt uppdrag kommer Rådet för arbetslivsforskning att belysa tre delområden. Det första är hälsorisker av elektriska och magnetiska fält generellt. Det andra är elöverkänslighet, och det tredje är hälsorisker av mobil telekommunikation.

Fru talman! När det gäller forskningen på området har jag förstått att det generellt råder en sorts samstämmighet bland huvuddelen av forskarvärlden om att det inte finns något samband mellan exponering av elektromagnetiska fält och elöverkänslighet, som det heter. Denna huvuddel av forskarvärlden är den som man ofta hänvisar till. Men spännande på det här området, likaväl som på andra områden, exempelvis amalgam som Marianne Andersson pekar på, är att det faktiskt finns flera forskare som tvärtom hävdar att det finns ett sådant samband. Då är det viktigt att man inte avstår från att lyssna på de forskare som skiljer ut sig från den stora gruppen, utan att man noggrant lyssnar på vad de har att säga. Där har vi en gemensam uppfattning. Så länge det finns forskare som med utförligt underlag hävdar att man kan peka på ett sådant samband är det viktigt att man lyssnar på dem. Jag förstår Marianne Andersson när hon påpekar att när jag refererade till Socialstyrelsens allmänna råd sade jag att läkaren "kan" lyssna på och respektera patientens egen uppfattning. Jag tolkade den formuleringen som "har förmåga att", dvs. att det är viktigt att läkaren har förmåga att lyssna på och respektera patientens egen uppfattning. Jag kan gärna säga att det kanske borde ha stått "skall". Men poängen är att man utgår från patientens egen uppfattning. Jag har en viss egen erfarenhet, inte i min allra närmaste umgängeskrets, men som ansvarig för ett större företag. Där mötte jag människor som led av elöverkänslighet. Det är viktigt att man tar deras egen beskrivning, deras egen förklaring till problemen på allvar och att man faktiskt utgår från de symtom de har att brottas med. Det måste vi se till att vi löser. Tidigare har jag förstått att man inte har tagit problemet på allvar, att man inte har haft förmåga att lyssna på patientens egna uppfattningar. Det var det som avsågs med min formulering. Läkaren skall kunna lyssna på och respektera patientens egen uppfattning. Säg gärna att läkaren skall lyssna på och respektera patientens egen uppfattning.

Fru talman! Marietta de Pourbaix-Lundin har frågat mig vad jag avser att göra för att ge medborgarna samma skydd när det gäller offentliga tjänster som redan finns beträffande privata tjänster. En revidering av det allmänna produktsäkerhetsdirektivet pågår för närvarande inom EU kommissionen. Frågan om ifall tjänsters säkerhet bör ingå i direktivet har tagits upp i detta arbete, men en preliminär bedömning är att det inte finns någon majoritet bland medlemsstaterna för att utvidga direktivet på detta sätt. Kommissionen kommer dock att presentera en studie i frågan, och Sverige bör vid genomförandet av det reviderade direktivet noga studera denna. Därefter kan man ånyo diskutera om produktsäkerhetslagen bör utökas till att också omfatta offentliga tjänster. Regeringen avser bl.a. därför för närvarande inte att lägga fram några förslag till förändringar av produktsäkerhetslagen. Man kan också konstatera att en sådan förändring av produktsäkerhetslagen inte kan innebära rätt till återbetalning eller skadestånd för den enskilde, eftersom lagen är marknadsrättslig. I ett lite större perspektiv kan man konstatera att det naturligtvis är regeringens mening att enskilda konsumenter inte i något sammanhang skall behöva utsättas för en farlig vara eller tjänst. Detta gäller oavsett om varan eller tjänsten tillhandahålls i näringsverksamhet eller i offentlig verksamhet. Kommunerna har ett grundläggande ansvar för att de tjänster som utbjuds i kommunal regi är säkra. Offentliga tjänster på de kommunala och landstingskommunala områdena är därför redan i dag föremål för specialreglering och en omfattande tillsyn från olika myndigheter. Exempel på sådan lagstiftning är hälso och sjukvårdslagen , socialtjänstlagen och hälsoskyddslagen . Dessutom finns det när det gäller tjänster som utbjuds i offentlig regi alltid möjlighet att på politisk väg utkräva ansvar för tjänster som man inte är nöjd med. Lundin refererar till är intressant ur detta perspektiv. Den innebär ett visst klargörande i så måtto att Högsta domstolen konstaterade att sedan väl en barnomsorgsplats tagits i anspråk så har rättsförhållandet mellan parterna så pass starka privaträttsliga inslag att det föreligger ett ömsesidigt förpliktande avtal. Bakgrunden till detta mål var att en förälder hade begärt att få tillbaka erlagd daghemsavgift med hänvisning till att kommunen hade åsidosatt sina skyldigheter i rättsförhållandet mellan parterna, bl.a. genom att barnomsorgen äventyrat barnens hälsa på grund av förekomst av mögel i lokalen. Domstolen slår därmed fast att det finns starka privaträttsliga inslag inom ett så pass utpräglat offentligrättsligt område som barnomsorgen får anses utgöra. Men domen gäller ett enskilt fall, och jag vill därför inte kommentera den mer än så. Man kan dock i detta sammanhang konstatera att avregleringen av olika marknader för den enskilde har lett till mer oklara gränser för vilka regler som gäller. Det har uppstått en gråzon mellan de tjänster samhället tillhandahåller och vad som bjuds ut på en fri marknad. En gränsdragning mellan vad som är eller bör vara konsumenträttigheter och vad som faller inom andra politiska områden, t.ex. socialpolitik, är därför ibland svår att göra för den enskilde. Regeringen har nyligen beslutat tillkalla en parlamentarisk kommitté som skall göra en översyn av de konsumentpolitiska målen. I direktiven till kommittén tas bl.a. upp frågan om vilka rättigheter den enskilde har i sin roll som medborgare respektive som konsument i olika sammanhang. Kommittén skall också överväga vilka instanser man bör kunna vända sig till med eventuella klagomål och för att få information. Frågan om hur offentliga tjänsters säkerhet på bästa sätt kan regleras kan även diskuteras i detta sammanhang, och den tidigare nämnda domen kan då användas som underlag.
Fru talman! Jag tackar för svaret, som jag ser som mycket positivt. Jag tror att det är första gången sedan jag kom till riksdagen som jag tycker ett svar kan vara positivt. Den fortsatta debatten får väl utvisa om det är så positivt som jag uppfattat det. Det är faktiskt första gången som jag känner att det finns en öppning för att medborgarna skall ha samma skydd oavsett om tjänsten utförs inom den offentliga eller den privata sektorn och också för att man skall uppnå konkurrensneutralitet mellan den privata och den offentliga sektorn. Vi har haft många debatter om detta i kammaren. Vi har väckt motioner om detta hela tiden från moderat håll. Vi tycker att det skall vara likvärdigt, att vi skulle behöva en lag när det gäller de offentliga tjänsterna. Det var alldeles nyligen vi fick en lag om de offentliga varorna. Jag har hela tiden fått höra från socialdemokratiska företrädare att nej, en sådan lag behövs inte. Det finns massor av speciallagstiftning, som statsrådet också räknade upp. Det visar sig att det inte täcker allt. Nu ser jag att det finns en öppning. Statsrådet säger visserligen "inte för närvarande" och att kanske kan den parlamentariska utredningen göra någonting. Om det nu verkar vara svårt att komma till skott inom EU är det ingenting som hindrar att Sverige lägger sig på en miniminivå. Våra lagar går mycket längre än EU:s i många andra sammanhang. Vi behöver inte vänta på EU. Det är det första jag tänker på. Om jag får ett besked om det lite diffusa, att utredningen kan titta på frågan, kan den här debatten snabbt ta slut. Är statsrådet beredd att ge ett tilläggsdirektiv där man säger att utredningen skall titta på frågan? Om jag får svaret att statsrådet är beredd att göra det, då är övrig debatt överflödig.
Fru talman! Jag skall ge ett klart svar på den frågan, och det är nej. Det skulle framstå som en överloppsgärning att redan nu, när regeringen alldeles nyligen antagit direktiven till utredningen, lägga till tilläggsdirektiv. Jag tycker inte heller att det finns skäl att göra det. Utredningen har i uppdrag att analysera vilken roll man har som medborgare och vilken roll man har som konsument samt klargöra den gränsdragning som gäller i förhållande bl.a. till tjänsterna på det offentliga området. Jag tycker också att det är viktigt att ändå ha en principiell utgångspunkt i denna fråga. Det är naturligtvis regeringens uppfattning att ingen, oavsett vem som står för en vara eller en tjänst, skall behöva utsättas för en farlig vara eller tjänst oberoende av vem som levererar varan eller tjänsten. Samtidigt finns det en klar skillnad mellan tjänster som erbjuds på den privata marknaden i ett näringsrättsligt förhållande och de tjänster som erbjuds inom många sektorer i det offentliga området. Det finns den skillnaden att kommunerna har ett grundläggande ansvar för att se till att tjänsten erbjuds på ett säkert sätt. Kommunala tjänster är, som jag framhåller i mitt svar kringgärdade av en rad specialregleringar - lagstiftning, andra författningar, beslut av myndigheter - något som inte på samma påtagliga sätt gäller det näringsrättsliga området. I tillägg kommer att tillsynen under senare år alltmer börjat spela en viktig roll för statliga organ och länsstyrelserna. De har att se till att man utövar en noggrann tillsyn över kommunernas verksamhet. Det kan gälla sjukvårdsområdet, äldreomsorgen, skolan. Den tillsynsverksamheten är oerhört viktig när det gäller att följa upp de tjänster som erbjuds av kommunala och landstingskommunala organ. Sedan skall man lägga till att till skillnad från de tjänster som erbjuds av privata näringsidkare kan det, när det gäller det kommunala och landstingskommunala området, utkrävas ett direkt politiskt ansvar för den verksamhet som bedrivs. Det är klart att det finns skiljelinjer. Som jag framhåller i mitt svar finns det ett behov av att göra en översyn av förhållandena mot bakgrund av den avreglering som skett under senare år på området. Det är det som utredningen har att analysera och fundera kring.
Fru talman! Då blir debatten lite längre. Jag hade trott att den skulle kunna klaras av väldigt kort. Jag tycker att det är synd att detta inte fanns med i direktiven. Statsrådet har ju fått min interpellation för flera månader sedan, haft det här i tankarna och hade kunnat lägga in det i direktiven. Det kunde ha stått att man skall överväga det. Jag vet inte om det är så enkelt att utkräva ett politiskt ansvar. Om jag köper en tjänst inom den privata sektorn som jag är missnöjd med, köper jag aldrig den igen. Inom den offentliga sektorn är jag kanske helt utlämnad, för den offentliga sektorn har ofta monopol. Då skall jag utkräva ett politiskt ansvar. Hur ofta kan jag göra det? Vart fjärde år? På den privata sidan kan jag däremot låta bli att köpa, jag kan välja. Jag tycker att det inte är så enkelt för konsumenter och medborgare. Varför fattade man beslut för mindre än ett år sedan om att offentliga varor skulle kunna omfattas? Så har man inte haft det förr, men nu kom man plötsligt fram till att de skulle omfattas av produktsäkerhetslagen. Det förvånade oss varför man inte tog steget fullt ut. Det finns ingen riktig konkurrensneutralitet mellan att utföra en tjänst privat och att utföra den i offentlig regi. Ibland utför man samma tjänster. Barnomsorg kan t.ex. bedrivas i privat och offentlig regi. Då finns inte riktigt en konkurrensneutralitet. Jag medger att det är komplicerat och att man inte kan lösa frågan pang bom så här. Därför hade det varit så väldigt bra om den parlamentariska utredningen hade fått titta på det. Nu står det i direktiven att den kan göra det. Det är synd att statsrådet säger att det inte är någonting att lägga till. Man behöver inte känna att det är ett misslyckande, utan man kunde säga att utredningen skall titta på också detta för att se om vi kan göra någonting. Det finns ännu en chans att säga att det kanske blir så.
Fru talman! Jag vet inte ifall interpellanten har tagit del av direktiven till Konsumentutredningen. Där står ganska klart angivet att utredningen har att se på denna fråga. Jag skall återge en passus i direktiven för att klargöra det här: Avregleringen av vissa marknader och konkurrensutsättningen av vissa tjänster i kommunerna har för den enskilde inneburit ökade valmöjligheter men också lett till mer oklara gränser för vilka regler som gäller. Det är angeläget att klargöra vilken roll konsumentpolitiken har i detta sammanhang. Kommittén skall därför analysera vilka rättigheter den enskilde har i sin roll som medborgare respektive som konsument i olika sammanhang. Kommittén skall också överväga vilka instanser man bör kunna vända sig till med eventuella klagomål och för att få information. Problemkomplexet ligger hos utredningen. Vi får avvakta vad den kommer fram till. Slutbetänkandet skall presenteras under nästa år. Därmed tycker jag att intresset av att frågan analyseras är tillgodosett.
Fru talman! Jag skall se till att vår representant tar upp denna fråga och kanske tar del av denna debatt. Direktiven tangerar frågan, och utredningen kan ta upp den om utredningen själv vill. Jag ser positivt på detta och förutsätter att det blir så. Det kommer nog att bli svårt att undvika att ta upp frågan, eftersom det så ofta har väckts motioner, inte bara från moderaterna utan även från andra partier. Jag ser positivt på detta. Utredningen kommer att ta upp frågan. Sedan får vi se vad man kommer fram till. Jag hoppas att man hittar en lösning som gör det hela konkurrensneutralt och som gör att medborgarna - oavsett om tjänsten utförs privat eller offentligt - har samma skydd, trygghet och säkerhet. Jag ser fram emot att utredningen blir färdig och att resultatet blir som jag vill att det skall bli.

Fru talman! Sten Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta dels i syfte att skydda den kommunala självbestämmanderätten, dels för att underlätta för hyresgäster i de fall de önskar köpa sina lägenheter och ombilda dem till bostadsrätter. Interpellationen har ställts mot bakgrund av ett tillkännagivande av riksdagen . Bostadsutskottet anser att det är väsentligt att det blir klarlagt efter vilka kriterier det skall bedömas om ett bostadsföretag skall inta den särställning det innebär att vara ett allmännyttigt företag. Dessa företag bör enligt utskottet också ges ett skydd mot att de omdanas till andra typer av företag och att deras egendom avyttras i strid med målsättningen för företagens verksamhet. Målet om en god bostad för alla utgår från ett starkt engagemang från samhällets sida. Stat och kommun har under lång tid lagt ned betydande ekonomiska resurser för att bygga upp de kommunala och allmännyttiga bostadsföretagen. Dessa företag utgör numera en mycket betydande ekonomisk tillgång som alla medborgare har del i. Statens intresse av att motverka utförsäljningar av de kommunala bostadsföretagen och deras bostäder handlar emellertid inte bara om att värna om de ansenliga ekonomiska resurser som staten över åren har tillfört företagen. Statens intresse gäller i första hand att kommunerna även fortsättningsvis kan fullgöra de uppgifter inom bostadsförsörjningens område som är grunden för den nuvarande ansvarsfördelningen inom bostadspolitiken. Som exempel vill jag nämna att de allmännyttiga bostadsföretagen har en viktig roll inom bruksvärdessystemet. Regeringen anser att den nuvarande ansvarsfördelningen inom bostadspolitiken är ändamålsenlig. Starka och välskötta bostadsföretag som är öppna för alla grupper av medborgare och kan tillgodose deras behov är en nödvändig tillgång i ett modernt välfärdssamhälle. De kommunala bostadsföretagen bör även i framtiden drivas utan vinstsyfte. Det har betydelse för hyresgästernas trygghet, men det är också viktigt för den allmänna miljöutvecklingen att fastighetsägaren har ett långsiktigt perspektiv på underhåll och skötsel. För närvarande pågår en beredning inom Regeringskansliet om vilka regler som skall gälla för kommuner som vill sälja hela eller delar av det kommunala bostadsföretagets fastighetsbestånd. En utgångspunkt för detta beredningsarbete är att de kommunala bostadsföretagen måste ges förutsättningar att fortsatt konsolidera sig. Det kan ske genom försäljningar som tillför företagen nya likvida medel eller som förebygger fortsatta förluster. Utförsäljningar som strider mot detta syfte måste emellertid motverkas även i fortsättningen. Olika vägar för hur detta kan åstadkommas prövas i det pågående beredningsarbetet, och regeringen avser att lämna förslag till riksdagen senare i vår. Regeringen är intresserad av att starta en diskussion om allmännyttan i ett längre perspektiv. Många hyresgäster har en vilja och ett berättigat intresse av att ta ett större ansvar för sitt boende och sina boendekostnader. Den kooperativa hyresrätten har prövats och kan vara ett alternativ för att utveckla nya företagsformer inom ramen för den allmännyttiga modellen. Det kan också finnas andra former som ger hyresgästerna ett starkt inflytande. Regeringen är beredd att medverka till att nya former för att stärka hyresgästernas inflytande över sitt boende och sina boendekostnader blir belysta och diskuterade.
Fru talman! Först vill jag gratulera en malmöbo till att ha blivit minister. Sedan var det slut med det trevliga. Jag ställde två frågor i min interpellation, vilket också statsrådet inledningsvis nämner i sitt svar. Men han svarar inte på någon av dessa frågor. Jag frågade om statsrådet var beredd att underlätta för hyresgäster att ombilda sina lägenheter till bostadsrätter - inget svar. Jag frågade också om han var beredd att kämpa för den kommunala självbestämmanderätten - inget svar. Att socialdemokraterna struntar i kommunerna och att man vill se staten som en överhöghet är ingen nyhet. Men att man nu struntar i de hyresgäster som vill ombilda sina lägenheter är en nyhet. Allt detta beror på att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har begärt att regeringen skall återkomma till riksdagen med ett förslag om att i praktiken förbjuda hyresgäster att ombilda sina lägenheter till bostadsrätter. I stället för som tidigare, då marknadspriset gällde vid försäljningar, vill man nu införa ett pris som innebär att det skall beräknas på vad varje lägenhet kan tänkas vara värd i framtiden - något som ingen vet. Fru talman! Jag hoppas att det inte finns någon kommun i Sverige som har sålt en fastighet till annat pris än marknadspris. Är det någon kommun som har sålt till ett pris som ligger lägre än någon annan skulle vilja betala? Kan statsrådet ge mig ett enda sådant exempel? De flesta - det är bara att se hur vi i riksdagen bor - vill bo i egna hem eller i bostadsrätter. Jag är ett undantag, men det beror på min egen fria vilja. Hurrandet för allmännyttan innebär en kränkning av privata fastighetsägare. Den stora majoriteten sköter ju sina fastigheter på ett bra sätt, och de har nöjda hyresgäster. Men det verkar inte så när man lyssnar på statsrådet. Resonemanget om att allmännyttan har fått stöd av staten och att staten därför skall ha ett visst inflytande verkar lite klurigt. Jag vill påpeka att alla etablerade boendeformer i Sverige i större eller mindre omfattning har fått statligt stöd, så detta kan inte vara ett skäl för att inte bevilja de önskemål som hyresgästerna eventuellt kan ha. Sedan uppstår det andra komplikationer. Jag vill ha svar från statsrådet om detta bara gäller allmännyttan. Det kan väl inte gälla dem som i dag hyr av en privat hyresvärd och vill ombilda sina lägenheter till bostadsrätter. Det har väl inte gått så långt att staten har tillsatt någon form av priskontrollnämnd, precis som man kanske hade i Sovjet, för att förhindra hyresgästerna från att genomföra en ombildning. Jag skulle vilja ha svar på dessa frågor, och framför allt på denna: Är det demokratiskt rätt att förbjuda en kommun, som har gått till val på att man vill ombilda hyresrätter till bostadsrätter, att göra detta? Kommer staten att förhindra det? Om det är så, är demokratin faktiskt i fara.

Fru talman! Det övergripande målet för bostadspolitiken bör vara att de bostäder som finns på bostadsmarknaden skall svara mot den efterfrågan som finns. Var och en skall kunna finna en passande bostad vad gäller sammanvägda önskemål om storlek, standard och kostnader. Denna grundläggande målsättning bör naturligtvis också gälla upplåtelseformerna. Det är därför som det är så viktigt att följa utvecklingen av olika upplåtelseformers innehåll och omfattning. Mot denna bakgrund är den interpellation som Sten Andersson har ställt mycket intressant. Socialdemokraterna har under senare tid idémässigt befunnit sig långt från de ideal man odlade under HSB:s och Riksbyggens uppbyggnad. Borta är de tidigare idealen att hyresgäster skall äga och styra sitt boende. Det perspektiv som Socialdemokraterna nu för tiden odlar, både på den kommunala och på den statliga nivån, är snarare den kommunala ägarrepresentantens perspektiv. Kommunalpolitikernas inflytande över människors boende får uppenbarligen inte minskas. Det intresse som det i första hand värnas om är faktiskt tryggheten i fortsatta uppdrag och fortsatt inflytande över medborgarnas boende som de kommunala styrelserepresentanterna kan ha. Detta tycker jag är fel målsättning. Det vore rimligare att man utgick från de boendes önskemål vid utformandet av bostadspolitiken. Statsrådet uppehåller sig i svaret mycket vid hur makten över boendet skall ligga kvar i de kommunala bostadsbolagens styrelser. Jag håller med Sten Andersson om att det sker till den grad att de direkta svaren på frågorna som interpellationen mynnar ut i uteblir. Riksdagsmajoriteten har ställt sig bakom ett initiativ och givit regeringen i uppdrag att ta fram lagförslag på området. Jag avundas inte regeringen. Hur skall regeringen göra när man av allt att döma måste göra ytterligare ingrepp i den kommunala självbestämmanderätten? Riksdagens socialdemokratiskt ledda majoritet har krävt att om hyresgästerna i en fastighet, som Sten Andersson var inne på, vill köpa sitt hyreshus för att bli bostadsrättsboende, så skall de betala ett pris för fastigheten som om hyresgästerna hade sagts upp och lägenheterna vore tomma. På det sättet vill man diskriminera hyresgästerna gentemot vanliga fastighetsägare eller ägare av hyreshus, vilka vid köp av hyreshus betalar ett avsevärt lägre marknadspris som grundar sig på vanliga avkastningsvärderingar. Hur menar statsrådet att det skall vara möjligt att uppfylla detta gentemot hyresgästerna fientliga och av Socialdemokraterna inspirerade riksdagsbeslut? Jag tror att det kommer att bli ett oerhört svårt juridiskt arbete.
Fru talman! Interpellanten, den övriga debattdeltagaren och jag - Moderaterna och Socialdemokraterna - har ju helt olika utgångspunkter för bostadspolitiken. Det ligger naturligtvis i botten för den diskussion som vi just nu för. Moderaternas bostadspolitik innebär en total avreglering, att marknaden skall styra på bostadsområdet, medan Socialdemokraternas uppfattning i grunden bygger på utgångspunkterna för en social bostadspolitik. Till skillnad från i många andra länder i Europa har allmännyttan spelat en central roll för den sociala bostadspolitiken. När andra länder har byggt socialbostäder för de mindre bemedlade, de som har det svårt på bostadsmarknaden, har vi i Sverige skapat ett allmännyttigt bostadsbestånd dit alla har möjlighet att vända sig och som kan vara attraktivt för alla grupper i samhället. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi värnar om den delen av bostadspolitiken för att behålla någon form av värdighet inom ramen för bostadspolitiken framöver. Vi vet att det finns starka segregationstendenser i det svenska samhället. Vi vet att det återspeglar sig på bostadsmarknaden. Men skulle vi lämna systemet med ett stort allmännyttigt bostadsbestånd och helt gå över till en ren marknadsstyrning av boendet, skulle segregationstendenserna mycket kraftigt spädas på. Den viktiga utgångspunkten för regeringens inställning är att vi även framöver måste värna ett stort inslag av allmännyttigt bostadsbestånd, icke ett vinstmaximerat hyresbestånd, för att även framöver kunna bedriva en social bostadspolitik. När vi i regeringen nu funderar kring allmännyttan och de utförsäljningar som är på gång, framför allt i Stockholmsområdet, är det detta som är den huvudsakliga utgångspunkten. Den andra utgångspunkten är naturligtvis att samhället, både stat och kommun, har byggt upp ett bostadskapital inom allmännyttan. Genom att staten ger väldigt frikostiga subventioner, frikostigare än till privata hyresrätter, och genom att kommunerna tar ansvar för byggandet har vi gemensamt byggt upp ett stort kapital inom det allmännyttiga bostadsbeståndet. De utförsäljningar som nu sker inom ramen för allmännyttan tenderar att innebära en överföring av förmögenheter från de gemensamma kommuninvånarna till dem som köper bostadsrätter. Tag Stockholm som exempel. Det är ett annat skäl till att vi i regeringen nu funderar över vilka åtgärder vi skall vidta för att även framöver tillförsäkra oss ett stort allmännyttigt bostadsbestånd. Det finns ett tredje skäl, nämligen det allmännyttiga bostadsbeståndets betydelse för hyressättningssystemet. Vi har ett bruksvärdessystem i Sverige, där allmännyttan i hög grad är styrande för hyressättningen även i det privata bostadsbeståndet. Om det skulle ske en utarmning och en kraftig utförsäljning av det allmännyttiga hyresbeståndet, skulle grundvalarna för hyressättningen förändras på ett allvarligt sätt. Det skulle leda till, är jag alldeles övertygad om, kraftiga hyreshöjningar inom hela hyresrättsbeståndet - något som jag inte tror att hyresgästerna är betjänta av.
Herr talman! Statsrådet är rädd för att marknaden skall styra och tycker att det är bra att vi har den s.k. bruksvärdesprincipen kvar. Låt mig då tala om att den vill även statsrådets parti ta bort. När den principen infördes var det för att få kontroll på ett dåligt läge. Nu har den funnits kvar i många, många år. Det är ett klockrent exempel på en närmast totalt misslyckad bostadspolitik. Vad gäller marknaden: I den stora delen av boendebeståndet i Sverige - villor och bostadsrätter - styr ju marknaden. Det fungerar. Folk protesterar inte. Det är t.o.m. attraktivt. Varför kan inte marknaden få styra även på det allmännyttiga området? Sedan lovorden över allmännyttan. Jag bor själv i en lägenhet som ägs av ett bra allmännyttigt företag. Men det är ju inte precis någon samlad del av befolkningen som hyr av allmännyttan, så den biten har man faktiskt misslyckats med. Statsrådet säger att staten har satsat mycket pengar i allmännyttan. Jag tror inte att något allmännyttigt företag vid något enda tillfälle har sålt delar av sina fastigheter till ett annat pris än högsta möjliga marknadspris. Ifall de inte gör det så borde de avsättas, och det kvickt. Däremot får ju alla boendeformer, det gäller villaägare och alla andra, faktiskt stöd från staten. Jag hoppas inte att statsrådet tänker gå in och rota i de boendeformerna också. Till sist, herr talman, fick jag inte svar på min fråga. Låt oss säga att ett eller flera partier går fram i ett val i en kommun och säger: Vi vill om vi vinner valet ge möjlighet för kommuninvånarna att kunna ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter - eller t.o.m. ägarlägenheter som man i dag beslutade om i bostadsutskottet. Vill statsrådet verkligen ta bort den möjligheten? Om svaret blir ja menar jag att statsrådet åtminstone i detta fall är en dålig representant för demokratin. Då representerar han inte medborgarna och väljarna, utan då representerar han staten och överheten.
Herr talman! Jag förnekar inte att det finns skillnader i moderat och socialdemokratisk bostadspolitik. Men vad jag ser i dag är ju en under 50 år näst intill obruten socialdemokratisk bostadspolitik som har resulterat i bl.a. den segregation som vi har i dag och den dominerande ställning för de kommunala bostadsföretagen som vi har i dag. Jag trodde ju att den socialdemokratiska politiken gick ut på att man skulle försöka göra det så bra som möjligt för de boende. Det är åtminstone vad jag hör att ni talar om. Syftet kan väl ändå inte vara att tillförsäkra kommunalpolitikerna inflytande över de enskilda familjernas boende? Det rimliga vore väl att de boende själva fick bestämma hur de vill bo? När man överför, eller försäljer, en fastighet till vanliga hyreshusägare, menar statsrådet då att man överför förmögenheter på ett oskäligt sätt till dem som köper? När det gäller Wallenstam eller någon annan som Socialdemokraterna har sålt fastigheter till i Stockholm - har det varit ett oskäligt överförande av förmögenhet till de köparna? På annat sätt kan man ju inte tolka det när nu statsrådet säger att det vore oskäligt om hyresgästerna som bor i de här hyreshusen fick köpa till samma pris. Jag tycker att det är orimligt att påstå något sådant. Jag är väldigt glad att bostadsutskottet i dag på förmiddagen har bett regeringen att ta fram två nya upplåtelseformer för fast bestående i framtiden; kooperativa hyresrätter och ägarlägenheter. Det ökar, om än det sker motvilligt från regeringens sida, regeringens möjligheter att tillgodose de boendes önskemål.
Herr talman! Tror Carl-Erik Skårman att en massiv utförsäljningsvåg inom allmännyttan i Stockholmsområdet lindrar segregationen? Ser inte Carl Erik Skårman stora risker med att allmännyttan i de attraktiva områdena säljs ut på marknaden och att vi därmed får en utveckling med tilltagande, ökande, segregation? Vi har, och det sade jag i mitt tidigare inlägg, redan i dag väldigt starka segregationstendenser i det svenska samhället. Det beror inte på den socialdemokratiska bostadspolitiken. Det beror snarare naturligtvis på en utveckling där de sociala skillnaderna under några år på 90-talet har ökat. Vi har fått tilltagande arbetslöshet till följd av krisen i början av 90-talet. Att bryta segregationen är ett långsiktigt arbete där naturligtvis bostadspolitiken spelar sin roll. Men i första hand är det insatser mot arbetslösheten, socialpolitiska insatser och andra insatser som är av avgörande betydelse. Blicka ut över Europa där man har löst bostadsansvaret för de grupper som är svaga på ett annat sätt än vi har gjort i Sverige! Där har man byggt socialbostäder som bara efterfrågas, eller som bara bebos, av grupper som är väldigt svaga och utsatta. Det svenska allmännyttiga bostadsbeståndet har ju haft ett annat kännetecken, nämligen att det har vänt sig till alla grupper. Sten Andersson, som kommer från Malmö och bor i allmännyttan, vet att allmännyttan i Malmö precis som i många andra kommuner runt om i landet i vissa delar är attraktiva för alla människor. Det är inte omedelbart så att man, om man kommer från en viss adress eller har bott i allmännyttan eller det kommunala bostadsbeståndet, är stämplad som en person som har sociala problem eller är socialt utsatt. Moderaterna vill ha en total avreglering på bostadsmarknaden, en total marknadsutsättning, marknadsstyrning, av bostadsmarknaden. Det skulle leda till en utveckling där vi kom bort från ett rimligt hyresförhandlingssystem, där vi kom bort från ansvaret för att bedriva en bostadspolitik som kommer alla människor till del. Kommunerna skulle abdikera, och samhället skulle abdikera, från sitt bostadssociala ansvar. Det är en utveckling som inte jag vill se. Så till frågorna om den kommunala självstyrelsen. Jag besvarade dem i mitt interpellationssvar. Vi socialdemokrater betraktar bostadsförsörjningen som ett ansvar som stat och kommun gemensamt delar. Det ansvaret har vi tagit bakåt i tiden genom att ge starka subventioner för byggandet inom det allmännyttiga bostadsbeståndet, större subventioner än inom det privata hyresrättsbeståndet. Det ansvaret har vi också gemensamt eftersom vi socialdemokrater, i motsats till vad Sten Andersson säger, vill behålla ett bruksvärdessystem. Det ansvaret har vi också eftersom allmännyttan är det verksamma instrumentet för hyresförhandlingssystemet och bruksvärdessystemet. Därför är det ett gemensam statligt och kommunalt ansvar, och det är en viktig utgångspunkt för det arbete som regeringen nu bedriver med att ta fram ett förslag om allmännyttans framtida utveckling.
Herr talman! Låt mig först säga att jag tror att jag har rätt när jag säger att bruksvärderingssystemet bara infördes som en parentes. När man fick en bättre marknad skulle man ta bort det här. Det är jag helt övertygad om. Jag kan i efterhand börja fundera på en ny interpellation till statsrådet i den frågan. Sedan noterar jag också en annan sak. Om det inträffar som statsrådet vill, att man skall skilja på när man säljer hus som tillhör allmännyttan eller det privata beståndet, så innebär ju det att jag som bostadssökande i första hand ser till att försöka få tag på en privat bostad. Om man sedan i det hus där jag kommer att bo kommer överens om att ombilda huset till bostadsrätter och blir överens med ägaren om priset så blir det ju ett lägre pris än om jag hade bott i allmännyttans fastighet. Det måste ju bli konsekvensen av statsrådets resonemang om han inte skall ha rent sovjetiska modeller vad gäller lagstiftning i Sverige. Sedan detta med segregationen. Okej, man skall inte vara för generell, men var i Sverige finns den största segregationen och vilka har bostäder där om inte allmännyttan? Denna segregation är ett bevis på en annan misslyckad politik som vi dock inte skall ta upp i det här sammanhanget. Till sist, herr talman, vill jag ta upp det här stödet från staten. Jag tror att om statsrådet plockar fram sin räknare kan han notera att statens stöd till villaägare och bostadsrättsinnehavare faktiskt är betydligt större än det som har gått till allmännyttan. Det tror jag att han kan räkna fram på egen hand.

Herr talman! Sten Andersson ger ju indirekt i sitt anförande ett väldigt klart besked. Det är att Moderaterna totalt vill avreglera situationen på bostadsmarknaden. De vill släppa det totalt fritt när det gäller hyressättningen. Han vill avskaffa bruksvärdessystemet och han vill inte införa något annat system i stället. Ser man ut över de europeiska länderna är det bara ett fåtal länder som har en totalt fri marknad på bostadsområdet. Ofta har man en hyresreglering. Vi avskaffade hyresregleringen och införde ett hyresförhandlingssystem som bygger på bruksvärdesprincipen med allmännyttan som hyresledande för att ha en begränsning när det gäller hyresutvecklingen och för att se till så att det är möjligt för vanligt folk att efterfråga hyresrättslägenheter även i attraktiva områden. Nu vill Moderaterna, vilket inte är okänt, avskaffa hela systemet och se till att marknaden själv tar hand om hyressättningen. Och då får vi en utveckling med starkt ökad segregation. En utförsäljning av stora delar av det attraktiva allmännyttiga beståndet i Stockholms innerstad, antingen i form av privata hyresrätter eller i form av bostadsrätter, skulle ju leda till en utveckling där det blir omöjligt för enskilda hyresgäster som har måttliga inkomster att efterfråga en lägenhet i Stockholms innerstad. Det skulle spä på segregationen allvarligt. Det var ett ganska klargörande besked från Sten Jag vill ändå påpeka det som vi skriver i svaret, nämligen att vi inte har några invändningar mot att allmännyttan gör förändringar i syfte att konsolidera företaget och skapa en starkare position för företaget. Det kan behövas utförsäljningar som ett led i det. Men vi är starka motståndare till en stor avyttring av det allmännyttiga bostadsbeståndet som rubbar villkoren för den sociala bostadspolitiken.

Fru talman! Sten Andersson har frågat mig om vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att motverka kriminaliteten bland framför allt invandrarungdomar. Arbetet mot brottsligheten måste föras på många olika nivåer och med olika metoder, eftersom brottsligheten är ett komplext och mångfacetterat fenomen. Hur gärna vi än vill, finns inga enkla lösningar. Jag vill därför varna för att bygga problembilder eller förslag till åtgärder på tidningsreportage. Inte minst mot bakgrund av den satsning som regeringen gjort på det brottsförebyggande arbetet är jag övertygad om att alla åtgärder måste bygga på en gedigen kunskapsgrund. Sten Andersson har inget stöd för sina påståenden att det är just invandrares kriminalitet som är det stora problemet eller att kriminaliteten särskilt bland invandrarungdomar ökar. Den stora majoriteten av alla brott i Sverige begås av svenskar. Detta gäller såväl vuxnas som ungdomars brott. Av de särskilda studier som gjorts av invandrares brottslighet framgår ingen särskild ökning för invandrare eller invandrade ungdomar, jämfört med svenskar. Jag vill också betona att mindre än en femtedel av de personer som under ett år misstänks för brott är ungdomar under 20 år. Dessutom är det så att majoriteten av de brott ungdomar misstänks för är mindre allvarliga brott som t.ex. snatteri. Bara en liten del av de ungdomar som någon gång dömts för ett brott utvecklas till grova brottslingar. Brottsligheten är därmed inte huvudsakligen ett problem som har med ungdomar, och ännu mindre med invandrade ungdomar, att göra. Majoriteten av alla de vardagsbrott som drabbar den svenska befolkningen begås av äldre ständigt återfallande svenska brottslingar. Dessa faktum hindrar dock inte att regeringen anser att det är en mycket viktig uppgift att förebygga att ungdomar börjar begå brott. Vi vet att de som fastnar i en kriminell karriär ofta har börjat begå brott i tidig ålder. Regeringen har här tagit ett antal initiativ. Den stora satsningen på lokalt brottsförebyggande arbete som påbörjades under den förra mandatperioden med presentationen av regeringens nationella brottsförebyggande program, Allas vårt ansvar, och med tillsättandet av Kommittén för brottsförebyggande arbete, fortsätter och byggs ut under denna mandatperiod. Som vi alla vet begår ju ofta ungdomar sina brott i det område där de bor och tillsammans med andra som också bor där. Det lokala brottsförebyggande arbetet har därför en oerhört stor möjlighet att påverka just ungdomsbrottsligheten och särskilt den som begås i gäng liksom också nyrekryteringen till brottsliga gäng. I de lokala brottsförebyggande råd som nu byggs ut över landet samverkar olika myndigheter, t.ex. polis och socialtjänst. Detta har också stor relevans för just ungdomsbrottsligheten. Brottsförebyggande rådet har i uppdrag att stödja det lokala brottsförebyggande arbetet och har också fått ekonomiska medel till sitt förfogande för att utöka denna verksamhet. Särskilda medel har avsatts också för brottsförebyggande arbete i storstadsområdena, och jag vet att Brottsförebyggande rådet prioriterar satsningar på sådana områden i storstäderna som har problem, liknande dem som man har med ett ungdomsgäng i en förort till Malmö. Hur påföljdssystemet för unga lagöverträdare är utformat är självklart också viktigt: att samhället, för att förhindra återfall, reagerar med lämpliga och tillräckliga åtgärder när ett brott begåtts. Påföljdssystemet för unga har nyligen förändrats. Riksdagen har på regeringens förslag beslutat att unga lagöverträdare även i fortsättningen i första hand skall vara en angelägenhet för socialtjänsten. De straffrättsligt motiverade kraven på förutsebarhet, konsekvens och proportionalitet har dock getts ett större utrymme. Domstolen kommer vid sin bedömning av lämplig påföljd att ha tillgång till mer information om vilken sorts stöd eller behandling den dömde kommer att få från socialtjänsten. Domstolen har också fått möjlighet att förena påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten med en föreskrift om ungdomstjänst. fr.o.m. den 1 januari i år är det också möjligt för domstolarna att döma unga personer som begått allvarliga brott till påföljden sluten ungdomsvård. Avsikten är att denna nya påföljd, som administreras av Statens institutionsstyrelse, nästan helt skall kunna ersätta fängelsestraffen för personer som begått brott före 18 års ålder. En särskild utredare undersöker också hur de nya regler om handläggning av ungdomsmål som trädde i kraft den 1 mars 1995 har tillämpats och om de fått de effekter som avsågs. Regeringen har vidare beslutat om en stark satsning på medlingsverksamhet för unga lagöverträdare. En särskild utredare har fått i uppdrag att utreda och analysera frågan om medlingens roll i rättssystemet. Utredaren skall även belysa frågan om familjerådslag. Brottsförebyggande rådet har också fått regeringens uppdrag att inleda försöksverksamhet med medling och att samordna och följa de projekt som omfattas av försöksverksamheten samt utvärdera verksamheten. Medlingens syfte är dubbelt: att minska skadeverkningarna för offret och ge en viss kompensation samt att ge brottslingen en förståelse för det lidande och de skador offret upplever liksom att förhindra återfall. De redovisade åtgärderna utgör en del av det långsiktiga, tålmodiga och uthålliga arbete som krävs för att motverka att ungdomar faller in i en kriminell livsstil. Jag vill också påminna om att kriminalpolitiken måste ses som en integrerad del av vår allmänna välfärdspolitik. Att ge barn och ungdomar en trygg uppväxt och goda utvecklingsmöjligheter är det centrala på detta område.
Fru talman! Först kan vi klara av det här med definitionen av ordet svenskar. Min definition är följande: Icke-svenskar är invandrare som har kommit hit och som har fått medborgarskap samt deras barn. Därför blir den här statistiken lite missvisande. Det vore tacksamt om statsrådet inte pådyvlade mig åsikter som jag inte har i min interpellation. Jag säger ingenting generellt om invandrare, utan jag talar om det ökande problemet avseende invandrarungdomars oroväckande höga brottslighet. Jag har inget stöd för mina uppgifter, säger statsrådet. Men i en Malmötidning uttalade sig häromdagen namngiven polis och socialarbetare: Det är dags att vi talar klarspråk. Det finns ett stort problem. Vi måste angripa just problemet med att de här gängen till en oroväckande stor del består av invandrarungdomar. Nu är det en ny trend i Malmö. Man rånar svenska rikemansbarn på kläder och mobiltelefoner. I fjol skickade TT ut ett telegram där man säger att de ungdomsgäng som finns runtom Stockholm och som är kriminella domineras av invandrare. I ett morgonprogram i TV förra veckan kunde vi höra en kvinna säga att det är dags att tala klarspråk. Hon uttalade sig inte som privatperson, utan hon var från en myndighet. Närpolisen i Malmö säger att man trott att man skulle kunna börja jobba förebyggande, men att man i dag måste jobba akut. Jag känner många poliser i Malmö och de säger att de är trötta på att köra småungar ut och in, fram och tillbaka. En polis i Göteborg säger: Hade samma brott begåtts av svenskar mot invandrare, så hade det blivit en enorm verbal kalabalik i medierna. Nu är det närmast tyst. Statsrådet säger i svaret: Som vi alla vet begås brott av ungdomsligorna i de områden där de bor. Detta vet inte alla, framför allt inte poliser, så det skall jag tala om. Jag har pryat på fängelset i Malmö och sett det klientelet. Vidare får jag samtal från nämndemän och från åhörare vid domstolar. De delar min uppfattning. Nu kommer jag till det sista: Jag förutsätter att statsrådet, när hon ställer sig bakom ett sådant här svar, vet vad hon svarar. Det måste väl ändå vara så att justitieministern, som är ansvarig för de här frågorna, har goda människor som lämnar uppgifter till henne. Jag erkänner att jag har förlorat den här debatten. Jag kan inte vidimera det här mer än jag har gjort. Statsrådet har helt klart mycket mera tyngd än jag men jag lovar en sak: Jag skall kontrollera de här uppgifterna. I god tid innan sista interpellationsdagen inträffar i maj månad i år, 1999, tänker jag återkomma. Jag är alltså inte helt övertygad om att statsrådet har rätt när det gäller det som hon säger i sitt svar här i dag. Jag återkommer således.

Fru talman! Peter Pedersen har frågat statsrådet Ulrica Messing om hon är beredd att stödja åtgärder för att se över den regel som medför att skattemyndigheter har ansett att föreningar skall betala moms vid köp av spelare från annat land. Peter Pedersen har även fört fram frågan om hur ideella föreningar behandlas i momshänseende jämfört med om motsvarande verksamhet skulle bedrivas av ett aktiebolag. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Jag är väl medveten om de förhållanden som Peter Pedersen uppmärksammar i denna fråga. Tolkning av gällande lagstiftning är dock en uppgift som åligger domstolarna. Vad gäller de beskattningsärenden som Peter Pedersen refererar till kan jag därför inte under en pågående skatteprocess kommentera skattemyndigheters och domstolars tillämpning av gällande momslagstiftning. Jag avser att tillsätta en utredning som har till syfte att se över vissa centrala begrepp i momslagstiftningen. Målet med utredningen är att momslagens begrepp ytterligare skall anpassas till motsvarande begrepp i EG:s sjätte momsdirektiv. Som en följd av arbetet med anpassningen av dessa begrepp kommer även momsreglerna för ideella föreningar att behöva ses över. Den nu uppkomna frågan om moms på spelaröverlåtelser visar att nuvarande momsregler kan vara svåra att tillämpa både för de ideella föreningarna och för myndigheterna. Den nämnda utredningen bör därför bl.a. ha som mål att göra momsreglerna för ideella föreningar enklare och mer förutsebara. Vad gäller frågan om skillnader i momsreglernas tillämpning på verksamhet bedriven i bolagsform respektive i formen av en ideell förening är självklart inte syftet med skattelagstiftningen att ideella föreningar skall missgynnas. Jag anser dock inte att det är fel om reglerna i vissa fall skiljer sig åt mellan en ideell verksamhet som bedrivs utan vinstintresse till förmån för medlemmar och en verksamhet som bedrivs av ett aktiebolag, vars syfte är att bedriva näringsverksamhet. Även denna problematik kommer utredningen självklart att få beakta vid arbetet med översynen av momsreglerna för ideella föreningar.
Fru talman! Jag vill tacka finansminister Erik Åsbrink för svaret på min interpellation avseende moms på köp av spelare från utlandet. I Inrikesdepartementets rapport EG-rätten och svensk idrott behandlas bl.a. mervärdesskatten i ett avsnitt. I rapporten lyfts två områden fram som speciellt intressanta från momssynpunkt rörande sport och idrott. Det gäller dels entréavgifter till sport och idrottsevenemang, dels avgifter för tillhandahållande av anläggningar m.m. för utövande av samma aktiviteter. Huvudregeln i EG-rätten är att verksamhet på idrottsområdet skall vara skattepliktig. Med undantag från detta får medlemsstaterna övergångsvis fortsätta att undanta t.ex. entréavgifter från skatteplikt eller tillämpa en reducerad skattesats. Jag tror att den nu ligger på 6 %. En idrottsförening utgör normalt en sådan ideell förening som inte anses bedriva yrkesmässig verksamhet, varför den före anpassningen till EG-reglerna inte blir skattskyldig för moms. Eftersom idrottsföreningar normalt inte blir skattskyldiga för moms får de heller ingen avdragsrätt för ingående moms på kostnader som de har. I det här avsnittet nämner man över huvud taget inte problemet om moms på spelarköp, vilket jag tycker är mycket märkligt. Frågan har ju väldigt stor betydelse för många ideella idrottsföreningar som har värvat, eller som kommer att värva, spelare från utlandet. Fru talman! Min interpellation handlar alltså om förvärvsbeskattning avseende moms vid svenska idrottsföreningars köp av spelare från utlandet. Det gäller alltså frågan om den ersättning som utbetalas från den svenska föreningen till den säljande föreningen skall beläggas med svensk moms eller inte. En tjänst skall beläggas med moms i det land där den är omsatt. I vissa fall är det inte säljaren av tjänsten som blir skattskyldig för moms utan förvärvaren av tjänsten. Knäckfrågorna är om det här rör tillhandahållande av en tjänst, var tjänsten i så fall skall anses omsatt och, slutligen, vem som då blir skattskyldig. Ett uppenbart bekymmer rent principiellt, som jag ser det, är att en svensk idrottsförenings köp av spelare från annan svensk idrottsförening inte leder till momsplikt. Vid transaktioner mellan två svenska parter eller föreningar kan alltså förvärvsbeskattning inte komma i fråga. I stället blir det svensk moms endast om säljaren uppfyller de krav på yrkesmässighet som ställs i mervärdesskattelagen - med andra ord: om man bedriver näringsverksamhet för vilken man är inkomstskyldig. Men i 4 kap. 8 § i mervärdesskattelagen anges att verksamhet som bedrivs av allmännyttig ideell förening inte är yrkesmässig momsmässigt om föreningen är frikallad från skattskyldighet enligt 7 § 5 mom. i lagen om statlig inkomstskatt. Svenska idrottsföreningar har, såvitt jag vet, sådan frikallelse från inkomstskatt. Dessutom har köp och försäljning av spelare en naturlig anknytning till föreningens ändamål och bör alltså inte betraktas som yrkesmässig enligt mervärdesskattelagen. Men den tolkning man nu använder sig av leder alltså till att det blir momsmässigt dyrare att köpa en spelare från utlandet jämfört med att köpa en spelare från Sverige. Jag undrar: Är det i enlighet med Romfördragets principer att vi inte skall diskriminera vid köp av varor och tjänster, oavsett om vi köper i Sverige eller från annat land?
Fru talman! Som jag redan sagt är jag inte beredd att nu tolka gällande skattelagar med hänsyn till att det pågår processer just kring dessa frågor. Såvitt jag vet har de pågående processerna ännu inte resulterat i något lagakraftvunnet beslut av domstol. Innan ett sådant beslut är fattat kan man inte uttala sig om huruvida det slutligen kommer att ställas skattekrav på de ideella föreningarna. Det är inte heller möjligt att i nuläget bedöma i vilken omfattning spelarövergångar skett som är av sådan art att de kan medföra skyldighet för föreningen att betala moms. Slutligen kan man inte i dag förutse i vilken omfattning skattemyndigheterna kan komma att föra talan avseende spelarövergångar som har skett under tidigare år. Mot bakgrund av att det föreligger oklarheter i en rad olika avseenden vill jag inte nu spekulera i eventuella åtgärder från regeringens sida. Men som jag har sagt avser jag att tillsätta en utredning som skall se över dessa frågor, däribland att om möjligt förenkla lagstiftningen, göra den mer begriplig, men också att se över momslagstiftningens tillämpning på ideella föreningar kontra aktiebolag. Avsikten är inte, som jag sade, att ideella föreningar skattemässigt skall missgynnas jämfört med aktiebolag.
Fru talman! Jag tycker att det är välgörande att mellan raderna kunna utläsa att finansministern ser och erkänner att det finns vissa oklarheter. Jag har också stor förståelse för att vi inte i dag kan gå in på enskilda fall. Principiellt kan man bara konstatera att det faktiskt är så att om en svensk förening, t.ex. AIK, skall köpa en spelare från Djurgården för 1 miljon kronor kostar det 1 miljon. Skulle man köpa samma spelare från t.ex. FC Köpenhamn skulle det kosta 1 250 000 kr. Då måste man hävda att det missgynnar den utländska föreningen och att vi tillämpar olika typer av betalningssätt beroende på varifrån spelaren kommer. Jag tycker att det skulle vara mycket pinsamt om vi så att säga skulle bli knäppta på näsan av EU-domstolen för att vi bryter mot Romfördragets principer om vad som skall gälla. Men jag finner det som sagt var positivt att finansministern vill tillsätta en utredning som har till syfte att se över de här begreppen i momslagstiftningen och att målet sägs vara att vi skall anpassa dem till de direktiv som finns samt att reglerna skall bli tydliga, enkla och mer förutsebara för ideella föreningar. Jag blev dock lite fundersam på finansministerns avslutning av interpellationssvaret: " - är självklart inte syftet med skattelagstiftningen att ideella föreningar skall missgynnas. Jag anser dock inte att det är fel om reglerna i vissa fall skiljer sig åt mellan en ideell verksamhet som bedrivs utan vinstintresse till förmån för medlemmar och en verksamhet som bedrivs av ett aktiebolag, vars syfte är att bedriva näringsverksamhet." Om jag har förstått det rätt får inte en ideell förening bedriva verksamhet med vinstintresse. Då upphör den att vara en ideell förening och blir en ekonomisk förening, ett handelsbolag eller ett aktiebolag. Just nu pågår en ganska intensiv debatt inom idrottsrörelsen, och kommer även här i Sveriges riksdag så småningom, om vad bolagisering av idrotten får för konsekvenser för statligt stöd, skattelagstiftning osv. Man kan säga att den nuvarande lagstiftningen gynnar den förening som går över till bolag. Då slipper man betala moms på samma köp, man kan lyfta momsen. Man får intrycket av finansministerns svar att delar av den svenska idrottsrörelsen redan i dag är bolagiserad vad gäller rent idrottsliga verksamheter. Det är inte fallet. I princip all svensk idrottsverksamhet bedrivs i ideell regi. Jag tycker att Riksskatteverkets tolkning är olycklig. Man driver detta ganska hårt via sina länskontor, i vissa län även retroaktivt, medan man i andra verkar ligga lågt. Det här har en väldigt stor betydelse för svenska idrottsföreningars ekonomiska status. Jag hoppas att man kan uttolka finansministerns svar på det sättet att om man skulle komma fram till fällande domar är finansministern beredd att se över och hitta ändringar i lagstiftningen som på ett annat sätt faktiskt gynnar fortsatt ideell verksamhet inom den svenska idrotten.

Fru talman! Sten Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta i syfte att efterkomma beslutet om att skyndsamt förelägga riksdagen ett förslag om kasinon i Sverige baserat på internationella regler. Sten Andersson har också frågat vilka spelformer jag är beredd att stoppa, om regeringen inte är beredd att framlägga förslag om internationella kasinon, mot bakgrund av att dessa, i logikens namn, också påverkar spelberoendet negativt. Sten Andersson och jag debatterade så sent som i våras frågan om kasinospel med internationella regler. Jag sade då att regeringen hade för avsikt att återkomma till riksdagen hösten 1998. Det är nödvändigt att alla aspekter av internationell kasinoverksamhet analyseras och utreds mycket noga. Om denna spelform skall införas i Sverige måste det ske under betryggande former, med effektiv tillsyn och kontroll och så att eventuella sociala skadeverkningar så långt möjligt kan motverkas och förhindras. Mot den bakgrunden är frågan fortfarande under beredning. Jag har för närvarande inga planer på att stoppa någon spelform utifrån det resonemang som Sten Andersson för. Däremot är det naturligtvis viktigt att frågan om spelberoende tas på allvar. Sedan budgetåret 1997 disponerar Socialdepartementet anslagsmedel för forskning om spelberoendet och dess sociala konsekvenser. På förslag från regeringen har riksdagen beslutat att dessa medel skall fördubblas budgetåret 1999 och användningsområdet vidgas till att utveckla olika former av förebyggande arbete.
Fru talman! Jag har motionerat i den här frågan under tio år, inte därför att det är någon direkt stor fråga för mig, men det är en principfråga att människor själva skall få lov att bestämma var och om de vill spela med sina skattade pengar. År 1997 biföll riksdagen motionen och sade med en unik skrivning att regeringen skulle skyndsamt återkomma med ett förslag avseende internationella kasinon i Sverige. Sedan tyckte jag att det gick lite väl lång tid - men tid är alltid relativ - så jag frågade statsrådet igen våren 1998 vad som gällde. Han svarade att på grund av arbetsbelastning hade denna fråga nedprioriterats. Men han skulle återkomma till hösten med ett förslag. I de medieintervjuer som gjordes i samband med den debatten uppfattade jag statsrådet som positiv till den här frågan. Nu läser vi i bladen och ser i medierna att frågan än en gång lagts på is. Socialdemokraternas riksdagsgrupp har satt ned foten, samma socialdemokrater som för knappt två år sedan begärde att regeringen skyndsamt skulle återkomma med förslag. Jag vill betona att just ordet skyndsamt är ganska unikt när riksdagen begär någonting från regeringens sida. Jag menar att den här frågan faktiskt är färdigutredd. Den har stötts och blötts i utredningar tidigare och vi behöver inte ha nya utredningar nu. Med tanke på den spelflora som förekommer i dag har jag frågat statsrådet om han i logikens namn kan tänka sig att se över vissa av de spelen, som enligt min och mångas uppfattning faktiskt innebär större risk för spelberoende. Jag skall ta två exempel. Det ena är Triss, där man kan köpa lotter i sådan takt att inte någon enarmad bandit kan åstadkomma samma hastighet. Man har något som kallas Lottoexpress i varenda totomatbutik. Där har man dragning var femte minut och spelarna sitter och följer detta hela tiden. Det måste väl vara ett klockrent exempel på hur man skapar ett spelberoende. Detta vill statsrådet behålla. Kasinon har en fin stämpel kring sig. Det är för fint för Sverige. Vi skall tydligen strunta i att kasinoverksamhet fungerar i hela Europa, och där finns inga förslag att stoppa kasinon någonstans. Den vändning som denna fråga har tagit är en skam dels rent allmänt för Sveriges riksdag, dels framför allt för socialdemokraterna och i synnerhet den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Jag hade väntat mig att någon från den gruppen skulle gå upp i debatten i dag och förklara den kovändning som gruppen har gjort. Men gruppen lyder antagligen under devisen bättre fly än illa fäkta - då kan man ju fly en gång till. Det skall tillsättas nya utredningar. Har statsrådet samma uppfattning om internationella kasinon som han gav uttryck för i debatten våren, eller senvintern,
Fru talman! Finansministern sade i sitt svar att det är nödvändigt att alla aspekter av internationell kasinoverksamhet analyseras och utreds mycket noga. Om den spelformen skall införas i Sverige måste det ske under betryggande former med effektiv tillsyn och kontroll. Eventuella sociala skadeverkningar skall så långt möjligt motverkas och förhindras. Mot den bakgrunden är frågan fortfarande under beredning. Detta gläder mig, till skillnad från hur detta upprör Sten Andersson. I svaret hoppas jag kunna läsa ut att vi kan få en politisk enighet kring att kasinospel är en marginell ekonomisk företeelse med stora sociala konsekvenser. Detta är ett steg tillbaka från det tidigare ställningstagande som socialdemokraterna i kulturutskottet gjorde, nämligen då de gemensamt med borgarna höll på att införa kasinon med internationella regler i Sverige. Sten Andersson sade tidigare att det stod i kulturutskottets protokoll att regeringen utan dröjsmål skall införa kasinospel enligt internationella regler. Det visar på en okritisk hållning utan socialt ansvar för de svaga i samhället. Den hållning finansministern verkar ha intagit är att man ytterligare skall försöka titta på de sociala konsekvenserna. Det finns många argument som talar emot en etablering av kasinon med internationella regler i Sverige. Det finns kasinon i dag, och människor som arbetar och har inkomst har rätt att använda sina pengar till vilken spelverksamhet de vill. Frågan är om vi från statens sida skall införa kasinon med internationella regler eller inte. Den ekonomiska kalkylen om ett årligt överskott på 300 miljoner kronor tycker vi i Vänsterpartiet är lite väl luftig. Spelmarknaden är konstant i Sverige. Om staten ökar sina intäkter på spel kommer också folkrörelserna att förlora en hel del spelintäkter. Antagandet om att 300 nya jobb skulle skapas anser vi inte väger upp mot de konsekvenser en ändrad spelkultur för med sig. Spel på kasino medför en stor risk för att spelberoendet skall öka i Sverige. Det är helt klart. Kasinoverksamhet av den omfattningen och med de insatserna kommer inte bara att locka till sig personer som är intresserade av hobbyspelande utan också dra till sig de som lockas av de höga vinstchanserna. Det kommer att öka kriminaliteten kring kasinona och i väsentlig del spelberoendet. Spel på lokalknuten verksamhet, t.ex. kasinoverksamhet, och den kringspelsverksamhet som kommer att förekomma på kasinona, kommer också att leda till ökat spelberoende. Spelandet är också klass och könsrelaterat. Det är någonting som socialdemokraterna borde väga in. Människor med låga inkomster spenderar mer av sin disponibla inkomst på spel än dem med höga inkomster. De eventuella spelintäkterna kan inte på grund av budgetlagen användas till de ökade kostnader som spelberoende för med sig, den ökade kriminaliteten som kasinona kommer att föra med sig eller för den tillsyn och kontroll som kommer att behövas. Hur har finansministern tänkt sig att lösa problemet med budgettaket?
Fru talman! Sten Andersson sade att detta inte är en stor fråga. Ändå är det påtagligt vilket oerhört engagemang han visar i denna fråga. Alla väljer vi vad vi vill prioritera här i tillvaron. Charlotta Bjälkebring sade att det var en ekonomiskt marginell företeelse. Det kan jag på sätt och vis hålla med om. Men jag har kanske en något mer nyanserad och sammansatt syn på fenomenet än vad båda mina meddebattörer har. De utgör varandras motpoler i debatten. Jag kan se vissa skäl att tillåta internationella kasinon i Sverige. Ett skäl är att det kan bidra till att minska det illegala spelandet, dvs. det spelande som vi vet äger rum och där samhällets möjligheter av naturliga skäl till kontroll och insyn är som minst. Det frodas kriminalitet och asocial verksamhet i spåren av detta. Jag kan också se att internationella kasinon kan ha vissa positiva effekter på sysselsättning, på statens inkomster och på turism i Sverige. Jag kan inte överbetona de aspekterna. De är förhållandevis marginella fenomen, men det hindrar inte att de kan ha en betydelse. Det är möjligen riktigt som Charlotta Bjälkebring säger att den totala spelvolymen är förhållandevis konstant. Men därav följer inte att man skall förhindra nya spelformer att införas. De kan tränga ut andra spelformer som är mindre angelägna. Om inte staten lanserar nya spelformer kan någon annan göra det, dvs. det blir pengar som inte flyter in till den gemensamma kassan och verksamheter som inte står under kontroll. Över huvud taget kännetecknas spelmarknaden av allt större och snabbare förändringar. Här har jag en annan syn än Sten Andersson, som jag tycker tar för lätt på de risker för skadeverkningar som kan finnas även för kasinon. Det finns en risk för spelberoende och de sociala skadeverkningar som följer i spåren av spelberoende. Det är de omständigheterna som vi måste belysa mycket noggrant innan vi slutgiltigt tar ställning i denna fråga. Om vi finner att de faktorerna väger över de positiva aspekter som finns skall vi inte införa internationella kasinon. Om det å andra sidan är tvärtom, dvs. att risken för sociala skadeverkningar är små, att de positiva effekterna av bl.a. minskat illegalt spelande blir större, finns det skäl att införa internationella kasinon i Sverige. Sten Andersson tar upp frågan om att stoppa andra spelformer. Det är en typ av översyn som ständigt skall göras alldeles oberoende av hur vi förhåller oss till internationella kasinon. Om det finns spelformer som urartar, som skapar oacceptabla skadeverkningar, skall vi inte tveka att ingripa mot detta. Det skall ske alldeles oberoende av hur vi förhåller oss i fråga om internationella kasinon. Spel kommer alltid att finnas i Sverige. Om vi har valt att ha en stark statlig kontroll över detta - jag menar att vi måste ha det också i fortsättningen - kan vi länka människors behov av spel och förströelse i positiva banor. Det är inte att förakta att det också ger vissa positiva effekter för statskassan. Det är pengar som kan användas för andra ändamål. Vi förhindras inte att använda dem på grund av ett utgiftstak. Utgiftstaket sätts för ett år i taget. Men hur vi långsiktigt väljer att bestämma utgifterna beror av hur svensk ekonomi och inkomsterna till staten utvecklas.
Fru talman! Jag vill inledningsvis säga att den socialdemokratiska riksdagsgruppen i det här fallet inte vet vad den talar om mot bakgrund av den spelmarknad som vi faktiskt har och som är tillåten i hela Sverige. Jag tycker att det är svagt. Det är ungefär i klass med några av de reservationer som vi hade när vi debatterade och beslutade om kasinon. Där var några som vann, dock inte Charlotte Bjälkebring, som tyckte att man skulle behålla tips inom vissa idrottsgrenar, men inte kasinon. Men tips på de idrotter som hon då nämnde har vi aldrig haft i Sverige. Det vittnar lite grann om delar av utskottets kompetens. Den del som vi ändå är glada över är att det blev ett tillfälligt stopp. Charlotte Bjälkebring säger att det är en marginell fråga. Men ändå sägs den skapa så mycket elände. Logiken är inte glasklar. För tre veckor sedan hade jag en radiodebatt med Charlotte Bjälkebring. Hon trodde då att det var farligt. I dag vet hon. Då kan hon berätta vad som konkret är farligt i stället för att bara säga att det blir sociala konsekvenser. Visst kan det bli sådana, herr statsråd, men jag tycker att det är lite konstigt med tanke på den flora som vi faktiskt har och som har en mycket stor omsättning. Jag tror inte att de personer som befinner sig i små ekonomiska omständigheter klär upp sig i smoking och tänker besöka något kasino. Det tror inte jag, så ni har riktat geväret åt fel håll. Okej, statsrådet, det här är ingen stor fråga. Men jag är engagerad. Jag har aldrig spelat på kasino, men jag tycker inte att jag som politiker skall avgöra i denna fråga. Riksdagen har fattat ett beslut en gång, ett unikt beslut, men två år senare står den inte för det, när den övriga spelmarknaden dessutom utvecklats. Jag hoppas få tillfälle att återkomma i nästa anförande.
Fru talman! Det är precis det jag heter, Charlotta. Sten Andersson har i alla debatter kallat mig Charlotte, men jag heter Charlotta. Jag vill avslutningsvis säga till finansministern att den här frågan nog väldigt mycket handlar som etik och moral: Vad skall staten lägga sig i och inte lägga sig i? Man måste tänka sig: Är det verkligen rimligt att staten inför kasinospel med internationella regler som får stora sociala konsekvenser? Den bedömningen måste man vara väldigt klar över. Det gläder mig att det inte verkar som att utgiftstaken är helt heliga. Såvitt jag vet finns det inte heller någon statistik som visar på att den illegala spelverksamheten skulle försvinna om statliga kasinon inrättades i Sverige. Den statistiken skulle jag gärna vilja att finansministern i så fall visade mig. Allra sist vill jag säga att det här väl är en proposition som man från regeringens sida inte behöver skynda på. I alla fall inte vad gäller Vänsterpartiet, Miljöpartiet och kd. Vi är tre partier som är emot kasinon med internationella regler. Är det så att ni i regeringen kommer fram till att det här får så stora sociala konsekvenser som vi tror kommer ni att få vårt stöd.

Fru talman! Sten Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta i syfte att svenska spel och lotterier inte skall saluföras utomlands för spel riktat till Sverige. Lotterier som anordnas för allmänheten regleras i lotterilagen. För att anordna ett lotteri krävs, med vissa undantag, tillstånd. Regeringen överlämnade i oktober 1998 ett förslag till riksdagen om att ett uppsåtligt främjande av lotterier som anordnas utomlands åter bör kriminaliseras. Regeringen gjorde bedömningen att detta var nödvändigt för att kunna garantera en tillräcklig tillsyn och kontroll, för att tillvarata konsumentintressen samt för att upprätthålla den av riksdagen beslutade ordningen att överskottet från spelmarknaden i Sverige skall vara förbehållet staten, hästsporten och folkrörelserna. Regeringen anser att den föreslagna regleringen är förenlig med EG-rätten, då medlemsstaterna har rätt att begränsa den fria rörligheten av lotteritjänster med hänsyn till vissa skyddsintressen. Regeringen gav i augusti 1997 AB Trav och Galopp tillstånd att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar i samarbete med trav och galoppsportens centrala organisationer i Norden under förutsättning att ATG:s samarbetsorganisation i det andra nordiska landet erhåller motsvarande tillstånd från sin tillståndsmyndighet. Premiär för detta nordiska hästspel över gränserna var, som Sten Andersson mycket riktigt skriver i sin interpellation, i samband med Nordiska travmästerskapet på Solvalla i höstas. ATG mottog då vad från vårt grannland Några av utgångspunkterna för den svenska spelpolitiken är att det krävs tillstånd för att anordna ett lotteri, överskottet från den svenska spelmarknaden skall i allt väsentligt vara förbehållet staten, hästsporten och folkrörelserna samt att regleringen av spel och lotterier är en nationell angelägenhet. Liknande utgångspunkter gäller för spelpolitiken i flertalet av EU:s medlemsländer. Sten Andersson har rätt i att vi måste vara logiska och renläriga. Organisationer som med stöd av den svenska lotterilagen anordnar spel och lotterier måste självfallet respektera andra länders regelverk, vilket de också gör. En förutsättning i beslutet för den gränsöverskridande vadhållningen i samband med hästtävlingar mellan Norge och Sverige är att det finns ett motsvarande tillstånd från norsk myndighet. Beträffande Bingolotto har den åländska landskapsstyrelsen godkänt att Bingolotter säljs på Åland. En verksamhet som har mycket goda förutsättningar att vara gränsöverskridande är spel över Internet. I de tillstånd som har givits i försöksverksamheten med att tillhandahålla spel över Internet, har därför regeringen i sina tillstånd som villkor angivit att spelarna skall ha en fast anknytning till Sverige. Svaret på interpellationen är sålunda att några åtgärder inte behöver vidtagas i syfte att svenska spel och lotterier inte skall saluföras utomlands. Jag vill också informera Sten Andersson om att det inte är förbjudet för svenska medborgare att deltaga i utländska lotterier. Det förbjudna förfarandet är att i Sverige utan tillstånd anordna lotteri eller att uppsåtligen främja deltagande i ett utländskt lotteri.
Fru talman! Jag får med viss tacksamhet notera att en svensk medborgare kan åka till Danmark, Tyskland och Frankrike och spela på de i de länderna befintliga lotterierna utan att den svenska statens tentakler når dithän. Det är rätt att riksdagen i december 1998 beslutade att man skulle förbjuda utländska lotterier att saluföras i Sverige. Men vi skall ha helt klart för oss att det var en något tillspetsad proposition. Jag vågar påstå att majoriteten av de tunga remissinstanserna var emot. En hovrätt menade att det var en klar diskriminering. Jag undrar lite vad som menas med specifika och unika svenska skyddsintressen. Jag har förstått att ett spelföretag som är stationerat i Storbritannien vill dra det här inför EU. Om det finns någon substans i EU:s regler som varors och tjänsters fria rörlighet över gränserna inom unionen, måste det bli tillåtet både för svenska lotterier att saluföras i övriga EU och för andra EU medlemsländers lotterier att saluföras i Sverige. Vi har en helt omöjlig situation. Vi läser varje dag i tidningar och övriga medier att Internet blir alltmer populärt. Det finns ingen instans som kan hindra någon att lägga ut på nätet reklam för ett utländskt lotteri. Det kan man inte hindra. Då vill jag fråga statsrådet: Om ett utländskt lotteri vill göra reklam för sin produkt i Sverige och vill annonsera i Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheter, är det tillåtet eller är det inte tillåtet, även om det klart utsägs att lotterna måste beställas via postorder från det land där lotteriet är beläget? Är en sådan annons tillåten? Det finns också TV-kanaler som är stationerade i England och som sänder i Sverige. Där kan ju inte svenska staten gå in. Min fråga är än en gång: Är det tillåtet för ett utländskt företag att annonsera i en svensk tidning för att saluföra sin produkt? Om svaret är nej, är det då den svenska tidningen som bestraffas och får lida enligt den svenska lagstiftningen? Jag skulle vilja ha ett svar på den frågan.
Fru talman! Jag är i de flesta avseenden mycket positiv till en stor frihet när det gäller rörlighet över gränserna, och jag ser inte minst det europeiska samarbetet som ett viktigt sätt att förverkliga det. Men jag måste säga att det finns det undantag från det synsättet, och spel är definitivt ett område där jag inte välkomnar ökad rörlighet över gränserna. Skälet är naturligtvis att det finns stora risker för missbruk, fusk och ren kriminalitet i spåren av en spelverksamhet som inte hålls under ganska strikt tillsyn och kontroll från statsmakternas sida. Detta synsätt är inte särskilt ovanligt. Tvärtom vågar jag påstå att man har ungefär samma syn på dessa frågor i de flesta europeiska länder. Därför har man också utformat en nationell spelpolitik i de olika EU-länderna för att behålla kontrollen över spelverksamheten. Vår lagstiftning, som beslutades förra hösten, är förenlig med EG-rätten. Jag kommer även i fortsättningen att så långt det är möjligt verka för att vi behåller den nationella kontrollen över spelandet. Det finns också ett fiskalt motiv, det skall jag inte förneka. Spelverksamheten skänker statskassan ett antal miljarder kronor i intäkter, och det är pengar som kommer till god användning. Jag är lite bekymrad över att Sten Andersson ser så lättsinnigt på detta, nästan som någonting önskvärt att vi skulle tappa kontrollen och att vi inte skulle ha dessa intäkter. Det vore intressant att få veta hur vi skulle ersätta dessa pengar. Är det några skatter som Sten Andersson vill höja, eller är det några utgifter som skall skäras ned, t.ex. på försvarsområdet eller på några andra områden? Det kunde vara intressant att få detta belyst. Jag tycker att det är viktigt att vi slår vakt om detta, dels av statsfinansiella skäl, dels för att så långt det står i mänsklig makt se till att denna verksamhet bedrivs i kontrollerade former med så lite missbruk och sociala skadeverkningar som möjligt.
Fru talman! Jag avslutade mitt förra inlägg med en fråga som jag inte fick svar på. Nu vill jag fråga igen: Om ett utländskt spelföretag önskar annonsera i en svensk dagstidning, kan det utländska företaget då bli fällt för en sådan annons eller är det den svenska tidningen som blir fälld för att ha publicerat annonsen? Jag skulle vilja ha ett svar på denna min huvudfråga. Statsrådet säger att han är övertygad. Jag hoppas och tror att han har förankring för den åsikten. När man läser i propositionen kan man se att tunga svenska juridiska instanser anser att detta strider mot den fria rörligheten av varor och tjänster. Jag tycker också att det är genant att statsrådet pratar om utländska lotterier som om de vore någon form av kriminell verksamhet. I går var det en stor travtävling i Frankrike, Prix d'Amerique, och det sköts ju av ett statligt ägt franskt spelbolag som säkert är lika seriöst som ATG i Sverige. Det finns TV-kanaler som riktar sig till hela Europa där kan man följa loppen timme för timme. Det är teoretiskt möjligt att spela på dessa lopp. Har man en dator med tillgång till Internet kan man spela utan vidare. Man slipper t.o.m. att besöka travbanan som man måste göra i Sverige. Det som attraherar spelare är att de får en högre utdelning på eventuella vinster. I Sverige har vi unikt höga skatter på spel, och då blir också oddsen lägre. Så länge som vi skiljer oss på den punkten från framför allt andra EU-länder är det attraktivt att spela på utländska lotterier. Sverige om hästen vinner, och om man vid samma insats kan få 250 kr om man spelar på en häst i Frankrike är det ingen tvekan om var många kommer att spela någonstans. Men, finansministern, svara gärna på min fråga om annonseringen, när det gäller vem som drabbas. Är det den utländska lotteriarrangören eller den svenska tidning som publicerar en annons som propagerar för ett utländskt lotteri?
Fru talman! Det är inte min sak att gissa hur svenska domstolar skulle ställa sig vid en rättslig prövning av dessa förfaranden. Jag har inga flera kommentarer att lämna i den frågan. Däremot konstaterar jag på nytt att jag är bekymrad över att Sten Andersson så totalt tycks sakna förståelse för de risker som finns om man släpper spelandet fritt. Det finns naturligtvis seriösa spelföretag och statliga spelföretag utanför Sverige, det har jag inte förnekat ett ögonblick. Men om man släpper spelandet fritt och ser det som något slags viktig mänsklig rättighet finns det risk för att oseriösa och ibland t.o.m. rent kriminella företeelser breder ut sig och att de kan göra det i kraft av att de åsidosätter gällande lagar och ansvaret för folkhälsa och ordning och reda. Det är detta som är den stora risken. Det är därför som de flesta länder i Europa har valt att behålla en stark nationell kontroll över spelandet, precis som Sverige har gjort. Här är synen mycket likartad. Jag tror nog att det är Sten Andersson som framstår som en något udda person i det här sammanhanget, och det är djupt bekymmersamt att en person så totalt saknar insikter om de risker för missbruk, fusk och kriminalitet som finns om man inte har en hård kontroll över och en reglering av spelandet.
Fru talman! Om jag är udda må vara statsrådets bedömning, men i detta udda sällskap befinner sig i så fall Lagrådet och ett antal hovrättsjurister i Sverige, så jag är faktiskt i gott sällskap, och jag skäms inte ett dugg för det. Sedan trodde jag faktiskt att statsrådet visste vad som hände om utländskt lotteriföretag vill annonsera i en svensk dagstidning, om den utländska lotteriarrangören skulle bötfällas enligt den svenska lagstiftningen eller om den svenska tidningen skulle bötfällas. Det trodde jag att man visste när man förelade riksdagen en proposition om att förbjuda utländska spel direkt riktade till Sverige. Jag inser att så länge Sverige generellt har högre skatter på spel riskerar man att svenska spelare spelar på utländska lotterier där skatterna på vinsterna är lägre, och det kan man tyckas är tråkigt. Jag vill hellre att svenska folket spelar på svenska travhästar i stället för på franska travhästar även om de franska hästarna är väl så duktiga. Men jag noterar att vi lever i den värld som vi lever i. Vi kan i dag inte hindra människor att agera över gränserna. De gör det genom att använda sig av Internet och genom resor. Jag är säker på att denna lagstiftning är försvunnen om fem år eftersom man inser att den inte går att efterleva. Vi som bor i Malmö kan snart köra bil till Köpenhamn och spela på kasinon och hästar. Vi får då lägre skattesatser, och Sveriges riksdag kan inte stifta någon lag som förbjuder oss att göra detta. Till sist: Jag är förvånad över att jag inte fick något svar på min fråga om vad som kan drabba en utländsk arrangör som annonserar i Sverige.
Fru talman! Sveriges riksdag fattade i slutet på förra året beslut om de här lagändringarna. Det må vara att Sten Andersson inte gillar beslutet, men en majoritet i Sveriges riksdag anser att detta är en klok politik och att det är fullt förenligt med EG-rätten. Då får väl Sten Andersson fortsätta att vara en ropande röst i öknen. Jag hoppas att han blir ganska ensam i det avseendet även i fortsättningen. Vi är alla medvetna om att både Internet och internationalisering påverkar oss i olika avseenden, kanske också på spelområdet. Det är en sak att konstatera det, och det är en helt annan sak att dra den typen av slutsatser. Då kan vi kasta all kontroll och alla försök till påverkan överbord. Då är det lika bra att säga att det är fritt fram för allesammans, även aktörer som vi inte skulle vilja ta i med tång. Det är en oerhört märklig och i grunden mycket olycksbådande inställning. Det är naturligtvis vår uppgift som politiker att på alla sätt försöka påverka också det här området i så positiva banor som möjligt, även om det finns krafter som stretar i motsatt riktning. Den här uppgivenheten inför diverse asociala tendenser på spelområdet är Sten Andersson dessbättre ganska ensam om i denna kammare.

Fru talman! Under valrörelsen försäkrade socialdemokraterna att Sverige går mot strålande tider. Enligt budgetpropositionen i oktober skulle den ekonomiska tillväxten i år bli 3 %. I december sänkte så regeringen den siffran till drygt 2 %. Häromdagen förutsade Nordbanken, som tidigare delat regeringens optimism, att tillväxten stannar under 2 %. Det nya tillväxtdepartementet har inte börjat bra. I december tvingades regeringen också medge att den öppna arbetslösheten inte når ned till målet 4 % år 2000. Enligt Nordbanken kommer den att ligga över 6 % både i år och nästa år. Regeringen skyller på den internationella utvecklingen. Men Sveriges ekonomiska problem är i allt väsentligt hemmagjorda. Det framgår av att vi successivt förlorar i välstånd jämfört med andra länder. Nyligen bekräftades att vi fallit ned till 17:e plats bland industriländerna - under genomsnittet i OECD och EU och sämst i Norden. Den tidigare konjunkturförbättringen har inte utnyttjats till att vidta åtgärder mot strukturfelen i svensk ekonomi, främst de höga skatterna och regleringarna på arbetsmarknaden. Statsministern brukar säga att det växer så det knakar. Problemet är i stället att det knakar, när det växer - t.o.m. när det går så sakta som det gör nu. Så stelt är det i ekonomin. De senaste månaderna har varslen stått som spön i backen. Svenska företag beslutar att flytta huvudkontor och forskningsavdelningar utomlands. Det utländska ägandet breder ut sig - det senaste exemplet är Volvo Personvagnar. Samtidigt lämnar välutbildad arbetskraft Sverige för utlandsjobb med högre löner och lägre skatter. Det måste därmed stå klart för var och en att det nödvändiga strukturella reformarbetet inte kan skjutas på framtiden. Vi moderater har länge förutsagt att med Sveriges höga skatter och stelheter på arbetsmarknaden kan inte tillväxten nå över de drygt 2 % i genomsnitt som krävs för att arbetslösheten varaktigt skall kunna sänkas. Före riksdagens juluppehåll begärde vi att regeringen skulle redovisa vilka åtgärder den avser att vidta för att inte fallet i jobb och välfärd skall bli större än nödvändigt. Något sådant besked kom inte. Enligt propositionsförteckningen väntas under våren från det nya, stora, fina Näringsdepartementet endast fyra förslag, som dessutom är betydelselösa från tillväxtsynpunkt. Och finansministern har meddelat att inget är att vänta förrän i vårpropositionen i april. Det betyder att riksdagen kan fatta beslut tidigast i sommar. Men om nu inget görs åt tillväxten och jobben, så pratas det desto mer. I höstas fick miljöminister Kjell Larsson i uppgift att tillsammans med företrädare för Vänstern och Miljöpartiet ta fram ett tillväxtpaket. Sedan de s.k. tillväxtsamtalen mellan centralorganisationerna på arbetsmarknaden brutit samman skall bl.a. Ingvar Carlsson försöka resonera fram en samsyn. Och efter det "rejäla snack" som näringsministern ordnade i Villa Bonnier i förra veckan har han nu tillsatt en alldeles egen grupp med företrädare för näringslivet och facket. Min första fråga till Björn Rosengren blir: Hur tänker ni samordna allt detta prat, och vad kan konkret komma ur det? Fru talman! De månader som gått sedan valet visar tydligt att den parlamentariskt så svaga regeringen inte förmår samla sig till handling. Saken blir inte bättre av att den söker stöd hos uttalat tillväxt och Europafientliga krafter. Men det duger inte att passivt betrakta den svagare utvecklingen av ekonomi och arbetsmarknad samt flykten av företag och välutbildad arbetskraft från Sverige. Omläggningen av den ekonomiska politiken måste påbörjas genast. Det behövs snabba och kraftfulla åtgärder på främst fyra områden: Europapolitiken, skatterna, arbetsrätten och lönebildningen samt energipolitiken. Jag skall ta dem i tur och ordning. Regeringens beslut att ställa Sverige utanför euron skadar vårt land ekonomiskt och politiskt. Tydligaste tecknet hittills är att den svenska kronan drabbades betydligt hårdare än de blivande euroländernas valutor av den finansiella oron under andra halvåret 1998. Sveriges utanförskap har naturligtvis en negativ inverkan på företagens vilja att satsa och verka i Sverige. Ett snabbt beslut att införa euron i vårt land är ingen garanti mot fortsatta förluster av företag och jobb, men det skulle ge större möjligheter för att strömmen även kunde gå i motsatt riktning. Jag är naturligtvis medveten om att näringsministern inte svarar för valutapolitiken. Men nu har snart alla statsråd utom de mest ansvariga - finansministern och statsministern - bekänt färg. Där finns t.ex. de svurna motståndarna Ulvskog och Winberg, och där finns - något överraskande - skeptikerna Pagrotsky och Hjelm-Wallén. Skulle Björn Rosengren vilja lämna sitt personliga vittnesbörd huruvida han anser att ett införande av euron skulle vara bra eller dåligt för Sverige? Näringsministern har inte heller det direkta ansvaret för skattepolitiken. Men det råder nu bred enighet om att höga skatter skadar tillväxt och sysselsättning. Det gäller exempelvis de marginalskatter som motverkar arbete och utbildning och som gör personer med hög kompetens benägna att flytta utomlands. Det gäller vidare dubbelbeskattningen av vinster i aktiebolagen och den extra skatt på sparande och investeringar som ligger i förmögenhetsskatten och fastighetsskatten. Är näringsministern beredd att inför finansministern hävda att näringsklimatet förbättras, om man slutar att överbeskatta småföretagare och om man sänker skatten på hushållstjänster? Står för övrigt Björn Rosengren bakom Erik Åsbrinks linje, att skatterna kan börja sänkas först 2001? Hur många företag och hur många forskare och tekniker skall vi förlora fram till dess? Är det inte fåfängt att passivt vänta på ett överskott i statsbudgeten att använda till skattesänkningar, när det är beroende av en tillväxt som inte kommer till stånd just på grund av de höga skatterna? Är näringsministern beredd att stödja oss moderater, när vi hävdar att utrymme för nödvändiga skattesänkningar måste skapas genom minskningar på statsbudgetens utgiftssida? Fru talman! Till strukturfelen i Sveriges ekonomi hör de stelheter på arbetsmarknaden som orsakas av en otidsenlig arbetsrättslig lagstiftning och starka fackliga organisationers benägenhet att sätta de arbetslösas intressen åt sidan. Regeringen har länge hoppats att arbetsmarknadens parter själva förhandlingsvägen skall finna en lösning på problemen. Men utformningen av den arbetsrättsliga lagstiftningen kan inte göras till en förhandlingsfråga mellan parterna. Vi politiker har ett ansvar för att det arbetsrättsliga regelverket är så beskaffat, att det främjar en lönebildning på samhällsekonomiskt försvarbar nivå och samtidigt underlättar för friställda och nytillträdande på arbetsmarknaden att få jobb. I ett längre perspektiv krävs det en genomgripande reform av arbetsrätten. Utgångspunkten måste vara att reglerna på arbetsmarknaden medger individuella hänsyn och att arbetets rättigheter skall tillfalla den enskilde och inte organisationerna på arbetsmarknaden. En sådan arbetsrättsreform kräver visst förarbete. Men själva beslutet att starta detta ger en viktig signal. Dessutom finns det ett antal mindre, men nog så betydelsefulla, förändringar som kan genomföras omedelbart. Hit hör att slopa turordningsreglerna, att förbjuda sympatiåtgärder, att avskaffa det fackliga vetot vid upphandling och att stoppa möjligheten att försätta enmansföretagare i blockad. Är näringsministern beredd att lagstifta på basis av Svante Öbergs förslag, och att skrinlägga alla planer på att lagstiftningsvägen ytterligare begränsa arbetstiden? Näringsministerns huvuduppgift måste vara att skapa gynnsamma förutsättningar för arbete och företagande i Sverige. Hans företrädare i ämbetet ägnade sig åt motsatsen, när han drev igenom beslutet att stänga Barsebäck. Kärnkraftens förtida avveckling är ett hot mot företagen och därmed mot jobben. Särskilt utsatt är den elintensiva industrin, som ofta finns i de delar av landet där många redan är arbetslösa. Näringsministern har varit landshövding och är bosatt i Norrbotten. I förra veckan var där nära 50 grader kallt. Trots att Sverige importerade el motsvarande mer än produktionen från en stor kärnkraftsreaktor var det nära att strömmen tog slut. Tänkte då möjligen det ansvariga statsrådet att det är skönt att avvecklingsbeslutet har fastnat i rättsmaskineriet och att Barsebäck 1 fortfarande tickar och går? Tänkte han att det vore bäst att lyssna till en massiv folkopinion, till kraven från såväl företag som fack, och riva upp beslutet att i förtid avveckla kärnkraften? Tänkte han inte det, då tänker han inte heller främja en tillväxt som ger fler jobb och ökat välstånd åt Sveriges folk.

Fru talman! Dagens debatt har tillkommit mot bakgrund av den ekonomiskt sett allt dystrare framtid som Sverige går till mötes och regeringens passivitet och handlingsförlamning inför denna utveckling. Sverige befinner sig nu på 17:e plats i OECD:s s.k. välståndsliga. 1970 låg vi på tredje plats. Socialdemokraterna har en gruvligt försummad tillväxtpolitik bakom sig - en tragisk historia. Först var det de företagarfientliga återställarna med Gudrun Schyman efter valet 1994, som bröt en stark tillväxt av både ekonomin och antalet jobb från våren 1994 och framåt. Sedan var det dags att gömma sig bakom den s.k. Perssondoktrinen för att motivera sin passivitet. Den säger att det inte går att samtidigt sanera statsfinanserna och föreslå tillväxtfrämjande åtgärder. Sedan den tiden har regeringen vid inte mindre än tio tillfällen kommit till denna kammare med propositioner och motiverat den totala bristen på tillväxtfrämjande åtgärder med att det kommer i nästa proposition. Fru talman! Där befinner vi oss även i dag. Jag måste fråga Björn Rosengren: När tänker regeringen samla sig och alla sina arbetsgrupper och göra något konkret och verkningsfullt för att öka de svenska tillväxtförutsättningarna? Det var ju så, som någon talare redan har sagt här, att regeringen efter en häpnadsväckande period av strutspolitik tvingades att revidera sina tillväxtprognoser från 3 % till 2,2 %. Det kan låta lite, men det är faktiskt en relativ minskning med 27 %. Effekterna av detta är att den ekonomi som skulle ha vuxit med 55 miljarder i stället bara växer med 40 miljarder. Det innebär att de samlade resurserna minskade med 4 500 kr per person i arbete jämfört med regeringens prognos. Antagligen är även regeringens decemberprognos tilltagen i överkant. Om det blir som genomsnittet av prognosmakarna tror, 1,8 % i tillväxt, innebär det att resurserna minskar med 7 500 kr per person i arbete jämfört med den budget som vänstermajoriteten har beslutat om. Lägre tillväxt betyder också färre jobb. Denna brist på en verkningsfull tillväxtpolitik försämrar på kort sikt möjligheterna att satsa på exempelvis en bättre vård, en värdig omsorg för våra äldre och en bättre skola. När ekonomin växer långsammare blir det ju mindre att fördela helt enkelt. På längre sikt ser det dessvärre inte heller ljust ut för den svenska tillväxten med den nuvarande politiken. I den snabba globaliseringen kommer Sverige på efterkälken. Företag lämnar Sverige. Till den allt längre listan meddelades i förrgår att Bilspedition nu blir tyskt. Kapital lämnar Sverige. Kunskap lämnar Sverige. Arbetsmarknaden fungerar dåligt. Landsbygden avfolkas på ett fullständigt oacceptabelt sätt, samtidigt som alltför mycket inom vården, omsorgen och skolan fungerar otillfredsställande. Vi kunde se på nyheterna i går och i dag att man på Södersjukhuset har fått inställa alla operationer. Detta är ju de verkliga effekterna av den socialdemokratiska bristande tillväxtpolitiken och vanstyret i detta avseende under ett antal år. Motsvarande vårdkaos skapar otrygghet för gamla och sjuka över hela landet. Regeringens handlingsförlamning har blivit pinsamt uppenbar de senaste månaderna. Regeringen har ju, fru talman, nästan helt upphört att regera i den traditionella bemärkelsen att man presenterar propositioner i centrala frågor för riksdagen och sedan driver en opinion för en politisk inriktning som man tror på. I stället komposteras den ena frågan efter den andra i diverse mer eller mindre löst sammansatta arbetsgrupper. Jag räknade igenom dem, och jag fick dem, fru talman, till nästan dussinet fullt när jag inkluderade de senaste som avslöjades av Gudrun Schyman häromdagen. Det finns t.ex. tre grupper, utöver regeringen själv, som var och en för sig skall diskutera de svenska skatterna. Det skall bli mycket intressant att se hur dessa grupper, helt oberoende av varandra, med olika tidsramar, skall kunna formulera slutsatser som kan bli någon sorts genomtänkt helhet att lägga fram för denna kammare. Jag kan bara berätta för Björn Rosengren att vid de skattesamtal som vi hade i förra veckan lade Vänstern och Miljöpartiet i stort sett in sina veton mot många av de tillväxtfrämjande skatteförändringar som jag antar att den tillväxtgrupp som du själv leder sätter i fokus. Tala med Hans Andersson och med Miljöpartiet! Jag tror att du kan inställa dessa samtal. Deras veton har redan slagit till när det gäller de skatteförändringar som skulle kunna få företagens tillväxt att öka. Det som nu behövs är en tydlig politisk avsiktsförklaring från hela regeringen om en kvalitativ satsning på utbildning, åtgärder för ett bättre företagsklimat, minskad byråkrati, enklare regler för företagande men också på arbetsmarknaden, sänkt skattebelastning på arbete, sparande och företagande. Det är kraftfulla och snabba åtgärder för att visa att en ny och långsiktig inriktning faktiskt är allvarligt menad efter fyra förlorade år av förhalning och tvekan. Jag menar att regeringen har tillgång till ett antal konkreta förslag som inte minst vi kristdemokrater har motionerat om till denna riksdag, vilka regeringen när som helst kan ta till sig, skriva propositioner på och få majoritet för i denna kammare. De skulle skapa entusiasm och framtidstro för svenska företag och för de arbetslösa. Låt mig bara nämna några: För att klara den globala konkurrensen måste vi anpassa våra kapitalskatter, oavsett vad Hans Andersson tycker om detta. Däribland är dubbelbeskattningen på risksparande och förmögenhetsskatten centrala. Straffskatten på högre utbildning, den s.k. värnskatten, är ju direkt tillväxtfientlig och borde snarast avskaffas. Våra mest konkurrensutsatta näringar, som lantbruket, fisket och åkerinäringen, måste nu få en konkurrensneutralitet om inte utslagningen och avfolkningen av glesbygden och av våra skärgårdar skall bli total. Vi kan stärka arbetslinjen genom att minska de marginaleffekter som uppstår för framför allt låg och medelinkomsttagare. Arbetsrätten måste moderniseras om fler företag, framför allt mindre företag, skall våga börja nyanställa. En skatterabatt på lagliga och vita hushållstjänster skulle ge såväl nya jobb och ökad livskvalitet som mindre svartjobb. Det är oerhört angeläget att regeringen nu kommer till skott med en reform på det området. Men jag tror också att det behövs en del beska piller för att klara av det här. För att förbättra lönebildningen borde nog egenfinansieringsgraden i akassan öka. Vad som krävs är alltså rakare rör där ett bra avtal leder till en lägre avgift och där ett dåligt avtal leder till en högre avgift. Småföretagardelegationens förslag ligger fortfarande, som så mycket annat, i träda. Nu tycks ju regeringen vara helt fixerad vid de stora företagen och deras - naturligtvis berättigade - krav på förändringar. Samtidigt verkar det som att de mindre företagens problem riskerar att glömmas bort. Också när det gäller riskkapitalfrågorna väntar vi ju t.ex. förgäves på åtgärder. Det viktiga, fru talman, är slutligen inte i första hand en enskild åtgärd utan det är ett helt batteri av åtgärder. Sverige behöver nu en förtroendechock för att företagarna skall få luft under vingarna och för att tillväxten skall kunna ta fart och sysselsättningen öka. Ett okänt antal miljarder till en snabbstängning av Barsebäck riskerar ju inte enbart att spräcka utgiftstaket utan hotar också förtroendet för regeringens tillväxtpolitik. Fru talman! Kristdemokraterna har lagt fram ett stort antal förslag till jobbskapande och tillväxthöjande åtgärder här i kammaren. Det är bara för regeringen att bestämma sig. Det finns egentligen bara två möjligheter. Antingen börjar regeringen regera eller så bör den allvarligt fundera på att faktiskt avgå. Sverige har helt enkelt inte råd att vänta längre.

Fru talman! Visst var det lite sorgligt, och visst sved det lite, när man såg att Volvo Personvagnar nu kommer att ägas av amerikaner. Men jag tror, fru talman, att det var en bra affär. Det var sannolikt en nödvändig affär både för Volvo och för Sverige. Problemet är av ett lite annat slag, tycker jag. Samma dag som Volvo såldes, köpte Yahoo ett företag som heter Geocities. Yahoo är ett dataföretag liksom Geocities. Yahoo köpte Geocities för 4 miljarder dollar. Det är nästan lika mycket som i fråga om Volvo. Ungefär samtidigt har America Online köpt Netscape. Netscape är den där lilla rutan vi har för att klicka in oss på Internet, inte sant? America Online köpte Netscape för ungefär 5 miljarder dollar. Det tycker jag är problemet. Det säljs och köps företag i den storleksordningen av ett helt annat slag än Volvo. Problemet för Sverige gäller inte huruvida våra stora företag stannar kvar. Att deras huvudkontor flyttar utomlands är inte problemet. Problemet är att det inte växer fram några nya Volvo, att det inte växer fram några nya IKEA, att det inte växer fram några företag som Yahoo eller Geocities. Det är problemet. Vi har ju ett land fullt av skaparkraft, fullt av idéer, säkert lika mycket idéer som de Laval eller Kamprad hade när de skapade sina företag. Överallt finns det folk som sitter och drömmer om att skapa framtidens företag. Problemet är att dessa människor vet att hinder efter hinder kommer att staplas i deras väg. De vet att de kommer att arbeta med skatter som urholkar kapital och löner. De vet att de kommer att drabbas av luntor av regler för anställning och lönesättning. Det, fru talman, är problemet. Annars är det så att Sverige är ett land som har många multinationella företag i förhållande till antalet invånare. De flesta av dessa företag startade tidigt, i början av 1900-talet. De har länge bidragit till sysselsättning, välfärd och framåtskridande. Och de har också påverkat mindre företag. Underleverantörer har levererat till de stora företagen. Det har skapats arbetstillfällen. Men i dag växer dessa företag på marknader utanför Sverige. De är i sin utveckling inte kvar i landet. Med det här för ögonen kan man ju se att det är ett problem att Sverige är ett storföretagsberoende, storföretagsanpassat land. Vi har de här, skall vi säga, anrika storkoncernerna, några av dem teknikledande. Och vi har några småföretag, får man säga, med en stark ställning på många håll i landet. Men däremellan finns egentligen ingenting. De medelstora företagen är alldeles för små, alldeles för få. De kan inte, och vågar inte heller, växa. Man kan se att i andra länder är det just de här mindre och medelstora företagen - "gasellerna" som man säger - som går från en utveckling i ett garage till ett världsherravälde som bär på möjligheterna. Vi måste ändra oss. Vi måste skapa förutsättningar för dessa företag att utvecklas genom ett riktigt skattesystem och genom möjligheter att nyttiggöra sig forskning och utveckling i det här landet. Problemet är alltså att vi tränger tillbaka den utvecklingskraft som de små företagen har. Skattesystemet är naturligtvis ett av de stora problemen. Det drabbar de små och medelstora företagen alldeles särskilt hårt. Och det förvånar att när näringsministern bjuder in näringslivet till överläggningar gäller det de stora företagen. De mindre företagen får inte vara med. Det är en felsyn som jag tycker att näringsministern bör ändra på. Näringsministern måste ta till vara de små företagen, inte minst genom att minska krånglet och skattebördan. I den delen, fru talman, måste man rikta sig också till Moderaterna. De är ju kända för att sänka skatter. Men just i fråga om den skatt som drabbar företagandet och inte minst de små företagen allra hårdast när det gäller möjligheterna att utvecklas och anställa nya människor, alltså arbetsgivaravgiften och den skattedelen, är Moderaterna liksom Socialdemokraterna ihärdiga motståndare till en sänkning. Jag skulle gärna vilja höra Lars Tobisson berätta varför Moderaterna inte vill vara med om att sänka denna skatt som så mycket påverkar möjligheterna för små företag att i dag anställa människor. Fru talman! Det brukar ju vara så att mycket av det som vi skall debattera här i kammaren dyker upp på andra håll dessförinnan. Så även i dag. En av de större tidningarna har ju genom en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet upplåtit sitt utrymme för att de här tre partierna skall kunna tala väl om varandra, och ibland om sig själva, som ett resultat av det samarbete som de har. Så är det även i dag. I dag har alltså näringsminister Björn Rosengren talat om några saker i en debattartikel i Dagens Nyheter som jag ställer mig lite undrande till. Jag tänkte att det skulle ske stora och viktiga avslöjanden när det gäller tillväxtfrågorna i den artikel som de två näringsministrarna har skrivit. Men när jag tittar på några av de förslag som redovisas ser jag att det egentligen bara är gammal skåpmat, hoppas jag. Fru talman! I den debattartikel som jag refererar till driver näringsministrarna ett resonemang om kärnkraften. I en av punkterna för det framtida arbetet säger de att en ansvarsfull avveckling av kärnkraften skall inledas. När jag läste detta tänkte jag att man med denna avveckling av kärnkraften antagligen menar exakt den avveckling som vi diskuterade och fattade beslut om här i kammaren för några år sedan - på den tiden var ju inte Björn Rosengren med - eller också menar Björn Rosengren någon annan avveckling, någon annan hantering av energifrågan. Fru talman! Jag menar att Björn Rosengren antingen levererar en flera år gammal nyhet - kärnkraften skall avvecklas - eller att han levererar något nytt, något som inte är exakt som den uppgörelse, överenskommelse och beslut som vi har kring kärnkraften. Jag skulle gärna vilja veta vilket som det är fråga om. Är det en gammal nyhet som vi får i dag i tidningen, eller är det något nytt som skall gälla kring energiomställningen? På samma sätt diskuterar Björn Rosengren IT frågorna. Sverige skall bli en nation i världsklass på IT-området. Ja, det har vi också hört och sett tidigare. Men jag har inte hört något besked från näringsministern när det gäller ställningstagandet till hur man konkret skall gå vidare för att hela landet skall få möjlighet att nyttja denna nya teknik. Kommer Björn Rosengren att stötta Centerpartiets förslag om en genomgripande investering i hela landet för att möjliggöra det som vi kallar en digital allemansrätt? Kommer näringsministern att se till att staten tar initiativ till en sådan investering, eller stannar det vid det lite lösare resonemang som återkommer från regeringen i denna artikel? Till slut, fru talman, lyssnade jag när Vänsterpartiets företrädare talade här tidigare i dag. Jag läste också vad näringsministern säger om att regeringen nu skall gå in i arbetet med en framsynt tillväxtpolitik med samma kraft som när man sanerade ekonomin. Är det på det sättet? Jag hörde faktiskt hur Hans Andersson sade att han inte ville tala om tillväxt. Han vill tala om något som han kallar utvecklingskraft. Men regeringen vill tydligen tala om tillväxt. Hur kommer regeringen att kunna fullfölja en tillväxtambition tillsammans med partier som inte vill ge sig in på det spåret?

Fru talman! Även om Björn Rosengren inte har varit med hela tiden så har Socialdemokraterna styrt landet under de senaste fyra och ett halvt åren. De berömmer sig av att ha sanerat statens finanser, men sanningen om saneringen är ju att det är Anne Wibbles Nathalieplan som de i praktiken har genomfört och dessutom höjt en massa skatter. De säger att de har lagt grunden för tillväxt. BNP-tillväxten har varit i genomsnitt 2,4 % under denna tid, vilket är över den långsiktiga trenden. Men det relativa läget för Sverige har förändrats till det sämre. Det har varit mycket prat om procent, siffror och tillväxt. Men spelar det någon roll? Ja, det gör det därför att det betyder att vi inte kan upprätthålla våra ambitioner att vara ett land där vi har höga löner och tjänar mycket pengar på att sälja sofistikerade produkter, varor och tjänster som vi kan ta bra betalt för. Lönen är ju en stor del av BNP. Vår artondeplats i fråga om BNP per capita betyder att löneläget är ungefär detsamma inom OECD. Ibland kan man ju få för sig att detta tal handlar om att ligga bra till i någon sorts tabell och att det är en tävling mellan länder ungefär som Elitserien i hockey och att det bara är ett spel. Men så är det ju inte. När vi sjunker i välståndsligan betyder det konkret att många vanliga barnfamiljer inte har råd att ha en hygglig bil, att ensamförsörjande mammor inte kan ta med barnen på semester och att det inte blir någon cykel till lillgrabben. Det betyder orättvisa kvinnolöner, brister i äldrevården och för få speciallärare i skolan. Det betyder att massarbetslösheten består. Och det betyder att människor inte kan försörja sig själva på sitt eget arbete. Och då är man inte fri. Temat för den här debatten är i stort prat, och det har pratats mycket om tillväxt. Tillväxten skrivs ned, och jag har en mycket skeptisk attityd till regeringens prognoser även för de år som kommer framöver, därför att all erfarenhet visar att det är det rätta. Sysselsättningen har ändå inte drabbats så väldigt mycket av dessa försämrade utsikter. Men det brukar ta en tid innan det slår igenom. Samtidigt vet vi att en sådan avmattning sker på en oacceptabelt låg nivå. För hela 1998 har vi bara fått en ökning med 57 000 personer. Först nu har sysselsättningen kommit tillbaka till den nivå den hade när man bröt sysselsättningsuppgången 1995. Jämfört med hur det var vid regimskiftet i oktober 1994 har det skett en ökning med 64 000 personer, och hela ökningen har fallit på männen. Kvinnorna har inte fått ett enda nytt jobb netto. Kvinnorna är Socialdemokraternas stora förlorare. Man pratar och pratar om tillväxt, man pratar och pratar om jämställdhet, och man pratar och pratar om flera jobb, men det blir inte så. Resultatet av allt prat om småföretagare är att 1 200 färre människor försörjer sig som företagare nu än för ett år sedan. Och i stället för positiva förändringar så blir det bara prat och utredningar, arbetsgrupper och mera samtal. Ibland när vi visar på konkreta problem säger någon i regeringen att man skall titta på det. Vårdköerna skall man titta på, och krånglet för företagarna skall man titta på som om det var Rederiet eller traumaenheten på S:t Mikael som det handlade om och som om livet var en såpa. Det är inte det. Riktigt Prat i kvadrat blir det också när man börjar titta närmare på alla arbetsgrupper. Storbolagsdirektörerna som jobbar med Rosengren skall göra Sveriges företagsklimat bättre. Men de måste väl vara lovade ett visst inflytande. I lokaltidningen stod det att Persson i hemlighet har kommit överens med Schyman och Schlaug om att Åsbrink skall prata med Hammarström och Andersson, och då handlar det väl om raka motsatsen, såvitt jag kan bedöma. Och de är väl också lovade ett visst inflytande. Och vem har då sista ordet? Vem har veto mot vettiga förslag? Fru talman! Det är tur att vi har DN Debatt - annars skulle vi aldrig få reda på vad regeringen har för planer. Förra veckan fick vi reda på skattepolitiken. I går var det socialministrarna som redovisade socialpolitiken. Och i dag är det näringsministrarna som redovisar näringspolitiken. Förutom vissa självklarheter trycker de på tillväxtavtalen, som väl också är något som är på gång. Jag vet inte om det är fler än jag som får en association till Gosplan. Men det som jag verkligen undrar är: Måste man skriva särskilda avtal för att statliga myndigheter skall göra det som de har till uppgift att göra? Och blir det fler jobb? Jag gjorde en liten trendframräkning av de nya arbetsgrupper som vi har läst om i DN. Det skulle betyda att vi på en vecka får 50 nya grupper, och det betyder 2 600 nya grupper under ett år, och under en hel mandatperiod blir det 10 400 nya grupper. Om vi antar att det sitter 12 personer i varje grupp blir det 156 000 personer som sysselsätts i dessa arbetsgrupper, vilket är ungefär hälften av den sysselsättning som behövs för att ni skall nå ert sysselsättningsmål 2004. Men jag hoppas att det inte är på det sättet som ni har tänkt att göra det. Vi behöver ett brett paket av förändringar av det som skapar företagsklimatet. Men vi behöver också ett brett paket av förändringar som river hinder för den enskilda människan som står utanför arbetsmarknaden. Dessa förändringar måste ske inom alla viktiga sektorer. Det handlar om inkomstskatter, villkoren för jobb och företagande, företagsskatter, kapitalskatter och energiskatter. Men det handlar också om medlemskap i valutasamarbetet, arbetsrätten, lönebildningen, socialförsäkringarna, energiförsörjningen och inte minst avregleringar, myndighetsattityder och minskat krångel. Men för den enskilde handlar det om fattigdomsfällor, tröskeleffekter, marginaleffekter och möjligheter att skaffa sig utbildning om man behöver, så att alla de som står utanför kan ta sig in. Detta betyder mest för alla de människor som befinner sig längst från arbetskraften, de som bor i utsatta förorter, de som bor längst ut på landsbygden, kvinnor som inte vill jobba inom de offentliga monopolen och ha usla löner - hela det nya Sverige, framtidens Jag är fullständigt övertygad om att intelligens, idéer och kunnande är alldeles jämnt fördelade både mellan kvinnor och män och över hela landet - oavsett vad en del moderater tror. Men möjligheterna för människor är inte jämnt fördelade. Det måste vi ändra på. Vi behöver reformera arbetsmarknadens regelverk, inte bara prata om det. Vi behöver förbättra arbetslöshetsförsäkringen konkret, inte bara prata om det. Vi måste minska krånglet för företagarna, inte bara prata om det. Vi behöver säga ja till euron och valutasamarbetet, inte bara prata om det. Vi behöver en bättre utbildning, från förskolan till den högre utbildningen och forskningen. Jag vill beträffande det kompetenslyft som många människor så väl behöver fråga: Är det rättvist att de som behöver utbildningen allra mest i dag är de som har minsta chansen? Är det verkligen de som inte har någon a-kassa därför att de står så långt från arbetsmarknaden som inte skall ha någon studiefinansiering? Kan det vara rättvist? I Folkpartiets Sverige är det de som behöver utbildningen mest som också får den största chansen. Vi behöver fler möjligheter till kompetensutveckling för dem som finns i arbetslivet. Fru talman! Jag tror att det väldigt mycket handlar om att låta de små växa. Det talas mycket om Volvo. Volvo är ett aktat namn över hela världen. Men hur många vet att Volvo från början var namnet på ett kullager som SKF inte tog upp i sin produktion? Tanken på Volvo föddes på en kräftskiva på 20-talet och nedtecknades på en servett. Tänk om den servetten bara hade knölats ihop och slängts bort! Både levebrödsföretagaren och den växande entreprenören behövs men om det skall bli några jobb måste hämskon för expansion tas bort. Riskkapital och kapitaluppbyggnad är viktigt men lönebildning och arbetsrätt måste också ändras. Det måste bli fint att skapa välstånd. De som är små måste uppmuntras att växa. Det gäller att genom regelverk som är bra för expansion också göra det möjligt. Det måste vara så att den som anstränger sig, tar risker och satsar både svett och tårar får behålla åtminstone hälften av det som skapas. Allting börjar ju med en tanke och en idé. Det måste bli lika fint att tänka den tanken som att slå i en spik eller vinna på lotteri. Därför, fru talman, behöver vi en ny skattereform för jobb och tillväxt. Vi i Folkpartiet har klart och tydligt sagt ifrån. Vi måste sänka skatten på arbete. På något sätt har vi gjort oss själva för dyra för varandra - arbete är så dyrt att vi inte har råd med oss själva. Detta är dåligt för människan. Vi har skapat ett system där vi gör oss själva överflödiga fastän vi behöver varandra. Det här är dåligt för miljön. Det blir billigare med köp, slit och släng än med att hushålla och vårda. Den höga skatten på arbete ihop med de höga staketen är det som stänger oss ute från tänkbara växande företag och tänkbara växande marknader. Vi liberaler är starka anhängare av grön skatteväxling. Problemet är att man har gjort den ena sidan av den, höjt energiskatterna. Däremot har man inte gjort den andra sidan, sänkt arbetsbeskattningen. Där måste vi gå in och göra någonting rejält nu. Erik Åsbrinks attityd, att det är tillväxten som skapar utrymme, är för defensiv och farlig. Tvärtom är det så att den som väntar på överskott för att finansiera tillväxt löper en stor risk att stå utan såväl överskott som tillväxt och de nya jobben. Vi lägger fram konkreta förslag om 65 miljarder kronor för de närmaste åren. Men det finns många andra saker som vi behöver göra och jag vill gärna återkomma till dem i replikväxlingen. I grunden handlar den här debatten dock om någonting annat: om att människor måste få makten i sina egna liv - makten att bestämma i sin egen vardag, t.ex. makten att kunna bo där man vill, oavsett om det är i storstadens utsatta förorter eller på landsbygden. Därför kommer vi liberaler att fortsätta att jaga regeringen med förslag som gör Sverige mera mänskligt och som ger människor mera makt.

Fru talman! Svensk tillväxtdebatt har två allvarliga brister som mycket tydligt illustrerades i Lars Tobissons och Mats Odells anföranden. Den är ensidig och miljöblind - ensidig eftersom den nästan uteslutande handlar om sänkta kapitalskatter, miljöblind eftersom den sällan eller aldrig berör tillväxtens innehåll. Tillväxt är inte bara en fråga om att producera och konsumera mera, utan också, och då i första hand, en fråga om vad och hur vi producerar. Vi måste komplettera bilden av "kakan som måste växa för att vi skall ha något att fördela" med bilden av den snabbt minskande globalt gemensamma kaka som utgörs av våra naturresurser. Sedan länge har tron på storföretag och storskalighet varit dominerande i Sverige. Stordrift och marknadsdominans har stått i centrum. Fusioner och fusionsplaner har backats upp i offentlig debatt av politiker, fackföreningar och andra politiska aktörer. Det har gynnat framväxten av en ekonomisk struktur, dominerad av ett fåtal internationellt inriktade storföretag, som under 90-talet blivit alltmer problematisk. För det första gör storföretagsberoendet svensk ekonomi mycket sårbar. Om ett storföretag försvinner - eller flyttar utomlands, som det ofta hotas med - får det allvarliga konsekvenser för sysselsättningen. För det andra har de svenska storföretagen upphört att växa i Sverige. Nästan samtliga svenska storföretag har under 90-talet flyttat ut produktion, skurit ned svenska verksamheter samt slimmat och åter slimmat. Tidigare var de stora företagen sist med att avskeda. Så länge företaget gick med vinst flyttade man personal inom koncernen eller satsade på utbildning. Nu är storföretagen först med att avskeda, oavsett om verksamheten går med vinst eller inte. Tydliga exempel är Ericsson, som trots en vinst på 19 miljarder kronor sparkar många anställda, och Scania, världens mest lönsamma lastbilstillverkare som under perioden 17 000 till 11 000. De här personalminskningarna fortsätter på grund av ökad datorisering, automatisering och kostnadsjakt. Trots den här sysselsättningsstagnationen behåller storföretagen sin strategiska dominans, vilket tydligt framgår av sammansättningen av näringsministerns tillväxtgrupp. Det var ett misstag av Björn Rosengren att inte inkludera åtminstone en representant för småföretagarna i tillväxtgruppen. Det är också ett misstag att ge storfinansen tolkningsföreträde när det gäller att definiera vad som gör ett bra företagsklimat. Avskaffad dubbelbeskattning och andra skattelättnader för kapitalet är skenmanövrer som inte kommer att leda vare sig till fler jobb eller till att företagen stannar i Sverige. Det finns viktigare saker att göra för sysselsättningen och tillväxten. Ibland, och i en ökande utsträckning - i synnerhet inför valet i höstas var det så - diskuteras också småföretagandets villkor. Men även då tenderar diskussionen att kretsa kring löner, skatter och räntor, trots att en mängd andra faktorer lyfts fram i Småföretagardelegationens förslag till förbättringar för småföretagen och trots att en mängd studier visar att det är annat som avgör konkurrenskraft och utvecklingsförmåga. Ericssons konkurrensförmåga avgörs inte av den svenska marginalskatten eller av dubbelbeskattningen utan av om Sverige tillsammans med Finland fortsätter att vara en dynamisk telekomindustriell miljö med avancerade konsulter och leverantörer, högutbildad och specialiserad arbetskraft, avancerade forskningsinstitut, intensiv hemmamarknadskonkurrens och krävande kunder. I en forskarrapport från Rådet för arbetslivsforskning med titeln Från Italien till Gnosjö avfärdas påståendena om att lägre skatter och löner och mindre statlig byråkrati är det enda som kan få fart på företagsamheten och tillväxten i Sverige. En grupp forskare har studerat Europas mest framgångsrika småföretagarregion, i nordöstra Italien. Där är löner och skatter höga, inhemska råvaror sällsynta, energipriserna avsevärt högre än i Sverige, kapitalmarknaden outvecklad och byråkratin svårforcerad. Ändå blomstrar småföretagandet! Uppenbarligen är det någonting som saknas i den gängse svenska debatten om företagsamhetens villkor. Svenska Arbetsgivareföreningen har kanske hårdast av alla drivit kraven på skattelättnader för företagen som en förutsättning för tillväxt och arbetstillfällen. Men i sina senare strukturrapporter har SAF börjat uppmärksamma att det finns andra, mer svårfångade, faktorer av betydelse för den ekonomiska vitaliteten. Man talar i strukturrapporten från 1998 om "en faktor x", som avgör mycket av hur företagsamheten utvecklas. Man nämner sådant som "förankring i lokal kultur" och "tillvaratagande av existerande sociala plattformar" i sina försök att ringa in denna okända faktor. Författarnas slutsats, som jag delar, är att den svenska debatten om tillväxt och sysselsättning måste kompletteras med nya perspektiv; perspektiv som betonar den lokala och regionala friktionen, de fasta ekonomiska förbindelserna, snarare än den globala friktionslösheten; perspektiv som uppmärksammar det sociala snarare än det finansiella kapitalets roll som utvecklingsmotor. Och det sociala kapitalet har till skillnad från det finansiella ett värde i sig. Det sociala kapitalet kan ses som både mål och medel. Dessutom har det den trevliga egenskapen att ju mer man använder det, desto starkare blir det. I Norditalien råder en samarbetsekonomi, där företagen ofta, trots att de konkurrerar, går samman om gemensamma inköp och marknadssatsningar, delar på order och gemensamt möter en kund. Detta beteende, påpekar författarna, är något som inte kan förstås utifrån en nationalekonomisk marknadsanalys utan kräver att nationalekonomin möter andra samhällsvetenskaper, som ekonomisk geografi och sociologi. Tyvärr har det varit ett svagt intresse i vårt land för nätverk och samarbeten mellan små och medelstora företag som en avgörande aspekt i en lokalregional dynamik. Studier som gjorts visar en allvarlig brist på regional förankring och nätverksbildning inom svensk industri. Inslaget av regionala leverantörer är litet, och samarbetet med företag på nära håll tillhör undantagen. Det är därför mycket viktigt att stimulera framväxten av en stark lokal kultur, av identitet och stolthet och av en gemensam kompetensbas. Detta finns i alltför få regioner i Sverige. Det råder också brist på lokalt förankrat kapital, som kan skapa en stabilitet i ägandet. Vi måste inrikta oss på att få till stånd ett fungerande samspel mellan offentliga satsningar på regionala högskolor och de lokalt förankrade industriella utvecklingscentrumen. Här finns goda möjligheter att skapa en positiv samverkan med svensk storindustri genom kraftfulla och profilerade högskolesatsningar som knyter an till och bygger vidare på ett befintligt regionalt näringsliv. En central fråga måste bli hur dynamiska ekonomiska relationer mellan små och storföretag och mellan småföretag inbördes gradvis kan stimuleras, utvecklas och stödjas. Fru talman! Vill vi ha tillväxt och fler jobb, måste vi börja tala om annat än sänkningar av kapitalskatter. Det vi behöver är en starkare fokusering på de små och medelstora företagens situation och på tillgången till genuint riskkapital. Det vi behöver är en satsning på utbildning, regionala högskolor, industriella utvecklingscentrum och snabba och miljövänliga transporter. Det vi behöver är ett ökat socialt kapital, horisontella nätverk som bygger på ömsesidigt förtroende mellan människor, på ett samarbete mellan företag, fack och samhälle. Om allt detta också relateras till en ekologisk omställning av Sverige, kommer en enorm och långsiktigt hållbar tillväxt och utvecklingskraft att väckas till liv.

Fru talman! När riksdagen i dag diskuterar tillväxtpolitiken är det viktigt att komma ihåg att Sverige i grunden är ett mycket bra land att leva, bo, studera, arbeta och driva företag i. När man lyssnar på vissa debattörer under de senaste månaderna låter det som om vartenda svenskt företag står med väskorna packade i hallen, berett att omedelbart emigrera till något utland. Men så är sannerligen inte fallet. · Faktum är att arbetslösheten fortsätter att sjunka kraftigt och inte har varit så låg sedan hösten · Faktum är att sysselsättningen enligt SCB har ökat med 95 000 personer under det senaste året och bedöms fortsätta att öka även detta och nästa år. · Faktum är att industriproduktionen har ökat med drygt 25 % sedan 1994. · Faktum är att investeringarna i tillverkningsindustrin har ökat med mer än - nu ber jag riksdagens ledamöter att hålla fast sig i stolarna - 70 % · Faktum är att vi har en av de lägsta inflationstakterna i Europa, och de högsta reallöneökningarna på år och dag. · Faktum är att hushållens konsumtion växer, att nyföretagandet är fortsatt högt och att antalet konkurser nu är det lägsta under hela 90-talet. · Faktum är också att vi för första gången på 25 år har lika stora inkommande direktinvesteringar till Sverige som från Sverige. Varje år investerar utländska aktörer ungefär 80 miljarder kronor i Sverige - i företag, i maskiner, i produktionsprocesser, i ny teknik och i nya jobb. Och av världens 100 största företag har 25 etablerat regionala huvudkontor i vårt land. Så här, mina vänner, ser verkligheten faktiskt ut. Vi har mycket att vara stolta över i Sverige. Men vi är långt ifrån nöjda. Fortfarande går nästan 300 000 människor i vårt land arbetslösa. Fortfarande tar vi inte till vara alla de möjligheter som finns i Sverige. Faktum är också att Sverige under de senaste 20 åren har halkat efter i tillväxt, vilket också har redovisats här. Vi är många som bär ansvaret för detta - ingen nämnd och ingen glömd. Vi måste också vara många som tar ansvaret för att skjuta in Sverige på en högre tillväxtbana. Regeringens ambitioner ligger därför fast: Den öppna arbetslösheten skall vara maximalt 4 % under år 2000. Minst åtta av tio svenskar skall ha jobb år Sverige är bra - men kan bli bättre. Därför vill jag för riksdagen redogöra för inriktningen av regeringens tillväxtpolitiska arbete under mandatperioden. 1. Den ekonomiska politiken ligger fast. De offentliga finanserna skall över en konjunkturcykel visa överskott. Överskottet i statsfinanserna skall bl.a. användas till att betala tillbaka statsskulden. Räntorna skall hållas låga och inflationen under kontroll. Sverige skall ha de ekonomiska förutsättningarna att - om svenska folket vill - bli medlem i EMU. 2. Flaskhalsar skall förhindras på arbetsmarknaden. Större satsningar skall göras på kvalificerad yrkesutbildning. Arbetsförmedlingarna skall tydligare koncentrera sig på sin kärnuppgift att förmedla jobb, inte åtgärder. Volymkraven har redan slopats. A-kassan skall vara en omställningsförsäkring. 3. Lönebildningen skall stärkas. Regeringen inbjuder arbetsmarknadens parter till samtal i syfte att åstadkomma en ansvarsfull överenskommelse om framtidens lönebildning. Löneökningarna på den svenska arbetsmarknaden skall syfta till både reallöneökningar och fortsatt låg inflation. 4. Hela Sverige skall växa. Regionala tillväxtavtal utarbetas i varje län under 1999 mellan näringsliv, kommuner, landsting, länsstyrelser, länsarbetsnämnder, regionala självstyrelseorgan, högskolor, universitet, arbetsmarknadens parter och andra konstruktiva parter. Syftet är att utnyttja befintliga statliga och andra resurser effektivare för tillväxt och nya jobb. Tillväxtavtalen förhandlas med regeringen och sjösätts den 1 januari år 2000. Regeringen är öppen för att det regionala statliga tillväxtkapitalet, sammanlagt 15 miljarder kronor, används med ny inriktning. Regeringen är också öppen för att pröva förslag till förändringar av regelverk och förordningar. För att motverka regionala obalanser utarbetas ytterligare förslag och strategier i en särskild regionalpolitisk utredning. 5. Skatter skall vara konkurrenskraftiga. Överläggningar pågår mellan riksdagspartierna om förändringar inom skattesystemet som bl.a. syftar till att stärka företagens växtkraft och begränsa marginaleffekter. För att skatterna skall vara stabila och förutsägbara eftersträvar regeringen ett brett stöd i riksdagen för förändringar. 6. Reglerna för företagen skall förenklas och bli färre. Ytterligare regelförenklingar kommer att genomföras för att de mindre företagen skall kunna växa och utvecklas. Småföretagardelegationens förslag analyseras, bearbetas, beslutas och sjösätts. Myndighetsstrukturen ses över för att göra det enklare att starta och driva småföretag. En särskild grupp för regelförenkling inrättas i Näringsdepartementet. Alla nya regler analyseras utifrån ett småföretagarperspektiv. 7. Sverige skall konkurrera med kompetens, inte med låga löner. Fler platser skall inrättas på högskolor och universitet. Dessa skall ha en rättvis regional spridning. De anställdas kompetensutveckling - det livslånga lärandet - skall stimuleras. 8. Forskningens roll i tillväxtpolitiken förstärks. Den kunskap och tekniska kompetens som finns på våra högskolor och universitet skall komma till nytta i företagens produktutveckling. Fortsatta insatser kommer att göras för att knyta samman forskning och näringsliv. 9. Miljöomställningen drivs vidare. Ett omfattande energiforskningsprogram utarbetas tillsammans med näringslivet och sjösätts. En ansvarsfull avveckling av kärnkraften inleds och insatser görs för att ersätta kärnkraften med annan miljövänlig och konkurrenskraftig el och energiproduktion. De lokala investeringsprogrammen genomförs. 10. Kommunikationspolitiken utvecklas. Fortsatta satsningar görs för att undanröja bristerna i det svenska transportsystemet. En särskild uppgörelse stärker den svenska sjöfartens konkurrenskraft. 11. Sverige skall förbli en IT-nation i världsklass. Hela befolkningen - oavsett ålder, kön, utbildning eller arbete - skall kunna använda den nya tekniken och utnyttja dess möjligheter. Fortsatta insatser skall därför göras för att ge hushåll och företag i hela Sverige goda förutsättningar att utnyttja den nya teknikens möjligheter. 12. Östersjö och EU-samarbetet skall utvecklas. Fortsatta ansträngningar skall göras för att stödja näringslivet att idka handel med länderna runt Östersjön. EU-arbetet inriktas på att formulera gemensamma strategier mellan medlemsländerna för ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. Arbetet med att motverka rigida regelverk och för större öppenhet inom EU drivs vidare. 13. Alla behövs på arbetsmarknaden. Diskriminering på grund av kön, etnisk bakgrund eller sexuell läggning är ett onödigt och ofattbart slöseri med våra gemensamma resurser. Nya lagar mot diskriminering träder i kraft inom kort. Regeringen kommer inte att tveka om ytterligare insatser behövs. Fru talman! Jag vågar påstå att vi med detta lägger grunden för ett starkare Sverige - ett Sverige i världsklass. Ett Sverige där vi också använder svenska folkets egna tillgångar - det statliga ägandet - som ett viktigt medel för ökad tillväxt. Fusionen mellan Telia och Telenor är ett stort och viktigt industripolitiskt projekt. Regeringen kommer även i fortsättning att bedriva en aktiv ägarpolitik för tillväxt, strukturomvandling och regional rättvisa. Jag vill med detta inbjuda alla konstruktiva krafter i riksdagen, på arbetsmarknaden och i samhället i övrigt till samarbete för att utveckla och stärka vårt land. Fru talman! Sverige behöver samarbete, inte strid om tillväxtpolitiken.

Fru talman! Näringsminister pratar, ger intervjuer och skriver debattartiklar som han sedan läser upp här i kammaren. Men vad gör han? Jag fick inget svar på min fråga om han snabbt vill införa euron i Sverige. Han sade ingenting om snabba sänkningar av skatter på lättrörliga skattebaser som sparande, företagande och välutbildad arbetskraft. Han sade inget om möjligheten att finansiera dessa skattesänkningar med offentliga besparingar. Inget hördes om kommande ändringar i arbetsrätten. Inget löfte gavs att riva upp beslutet att i förtid avveckla kärnkraften. Politik är att vilja sade en gång Olof Palme. Björn Rosengren vill nog väl. Men det gäller att handla också. Tror näringsministern att det räcker att dela ut diplomatpass till storföretagens chefer? Finland skulle kunna tjäna som en förebild. Krisen i det grannlandet vid 90-talets början var djupare än i Sverige, och beroendet av det dåligt fungerande Ryssland är fortfarande större, men ändå har tillväxten under senare år varit betydligt snabbare. Finland har nu passerat oss i välstånd. Förklaringen är att man inte höjt skatter och återreglerat marknader, som socialdemokraterna har gjort i Sverige. Tvärtom sänks nu skattetrycket ned till 44 % på tre år. Samtidigt sänks de offentliga utgifterna än mer. Företagen växer. Finland drar till sig huvudkontor bl.a. från Sverige. Finland för en aktiv Europapolitik, symboliserad av att man först av alla införde euron. Varför kan inte det som är bra för Finland vara bra också för Sverige? Jag har en fråga till om skatter. Med stort intresse noterade jag i höstas att Björn Rosengren kom ut från ett ministerrådsmöte i EU och förklarade att hädanefter skulle Sverige rätta sig efter de rekommendationer och de sysselsättningspolitiska riktlinjer man själv varit med om att fastställa. De föreskriver att vi för att få till stånd fler jobb i Sverige skall ställa upp ett konkret mål för en sänkning av det totala skattetrycket liksom för uttaget av skatt på arbetsinkomster. Statsministern har på min fråga i EU-nämnden förnekat att regeringen har tänkt om på denna punkt. Men jag hoppas att näringsministern står fast vid sitt uttalande. Eller var det bara prat? Tror verkligen Björn Rosengren att den enorma kapitalförstöring som en förtida avveckling av kärnkraften skulle utgöra befrämjar tillväxt, företagande och jobb? Statsministern säger sig tro det. Det gjorde också företrädaren som näringsminister, även om jag inte är säker på att han gör det som direktör i Pitedalens sparbank uppe i det kalla Norrbotten. Men folket tror det inte, företagarna tror det inte och facket tror det inte heller. Näringsministern är ju en gammal fackpamp. Vad säger han till Industritjänstemannaförbundet i den en gång egna organisationen TCO eller till Metall när de oroar sig för jobben? Beror bristen på handling från regeringens sida på att den inte får göra vad som behöver göras för de båda stödpartierna till vänster? De anföranden som har hållits här tyder verkligen på att det skulle vara förklaringen. De vill inte införa euron. De vill inte sänka skatter. De vill inte avreglera arbetsmarknaden. I stället vill de lagstifta om kortare arbetstid. De vill inte utnyttja kärnkraften. Då blir det ingen ökad tillväxt som kan ge fler jobb och större välstånd. Då hjälper det inte att man inrättat ett tillväxtdepartement. Då tvingas näringsministern konstatera att trots allt hans prat fortsätter vi att bli relativt sett fattigare här i Sverige.

Fru talman! Det är ingen tvekan om att vi har en trevlig och sympatisk näringsminister. Hans problem är naturligtvis att han har hamnat i det gäng han har, med det regeringsunderlag han har. Jag tror att han förtjänar bättre. Men resultatet, fru talman, blir ju att den passivitet som vi talade om blir oerhört tydlig när näringsministerns hela anförande bestod i att ord för ord läsa upp den debattartikel som Dagens Nyheters debattredaktör har publicerat i dag. Då sysslar man inte med en debatt. Analysen och diagnosen av Sveriges problem saknades helt. Därför är det inte så konstigt att det inte blir några åtgärder. Jag såg ett uttalande av den andra näringsministern, Mona Sahlin. Hon säger att smärtsamma omprövningar av s-märkt skattepolitik behövs. Om socialdemokratin skall minska arbetslösheten krävs smärtsamma och stora omprövningar av bl.a. skattepolitiken. Socialdemokraterna måste ändra sin syn på arbetsrätten och på förmögenhetsbildningen i företagen om fler jobb skall kunna skapas, tycker hon. Detta är ett uttalande som gjordes för nästan exakt tre år sedan, den 13 februari 1996. Har hon ändrat uppfattning nu? Fru talman! Det är alldeles uppenbart att om vi eftersträvar ekonomisk tillväxt måste det finnas drivkrafter för produktivitet. Det måste löna sig för individer att ta ansvar, att utbilda sig, att arbeta och att spara. Det skall löna sig för företag att investera i produktion, att utveckla ny teknik och att höja kvaliteten snarare än att söka monopol och kartellbildningar eller spekulera på finansmarknaderna. Det finns uppenbara problem på alla de här områdena i Sverige i dag. Eget ansvar premieras inte. Utbildning lönar sig dåligt. De svenska arbetsinkomsterna, särskilt för låg och medelinkomsttagare, är högst beskattade i världen. Villkoren för sparande är dåliga och har försämrats under senare år. Det inhemska konkurrenstrycket är faktiskt lågt i långa stycken. Vad gör då regeringen åt detta efter fyra år? Den här programförklaringen lästes upp. Näringsministern fungerar som någon sorts taltidning i dag. Det kan ju vara bra för dem som har svårigheter med detta, men det föreslås ju ingenting. Det är en massa goda målsättningar. Nu inbjuds ytterligare grupper. Nästan hela världen bjuds in. Jag tycker att Karin Pilsäters uträkning om att det skulle bli 156 000 om det skall vara 15 i varje grupp nästan börjar materialiseras. Jag minns inte exakt den formulering som näringsministern använde, men det fanns i stort sett inga människor som inte inbjöds till samarbete. När tänker ni börja regera och komma med förslag till åtgärder i denna kammare så att vi kan börja fatta beslut. Det är ju detta, fru talman, som är den stora bristvaran i regeringens politik. Det är klart att budgetsaneringen var viktig och riktig, men den kunde ha gjorts på många andra sätt. Regeringen tycks inte förstå att med flyende skattebaser och en vikande konjunktur kommer budgetsaneringen att äventyras oerhört snabbt. I ett sådant läge är det uteslutet för en socialdemokratisk regering att klara budgeten med ytterligare skattehöjningar. Redan dagens skattenivåer gör att skattebaserna flyr. Det enda alternativet blir då att minska utgifterna. Det är därför som den här kursomläggningen, eller rättare sagt detta att börja regera, blir så oerhört viktig. Värnandet om budgeten och ekonomin i balans förutsätter ett värnande av skattebaserna. Det är där Björn Rosengren har stora bekymmer med sina samarbetspartner och den egna rörelsen som ännu inte har fått sin ideologiska kompass att peka i rätt riktning i dessa frågor.

Fru talman! Jag kan hålla med några av de tidigare talarna om att det är en lite originell debatteknik att till riksdagens protokoll ordagrant läsa upp tidningsartiklar. Det öppnar oanade perspektiv för hur vi kan bedriva debatten här i framtiden, fru talman. Det som är problemet, och som Björn Rosengren sade var någonting som vi alla bär ansvaret för, är att vi har haft en utveckling under de senaste decennierna, man kan säga under många tiotals år, som har missgynnat det svenska näringslivet. Det har inte varit en företagartillvänd politik. Det är alldeles uppenbart att Socialdemokraterna bär ett alldeles extra stort ansvar för detta, inte minst därför att man, när man har ägnat sig åt företagsamhet, har premierat det storskaliga ägandet. Det har premierats både i privat och offentlig regi. Man har inte ägnat sig åt det som man nu lite valhänt börjar nämna, nämligen den småföretagarverksamhet som står för den dynamiska utvecklingen i många länder som lyckats bättre än Det är det som måste förändras, inte minst när det gäller skatterna. Jag berörde tidigare - och jag skall säga det igen - att regeringen och socialdemokraterna systematiskt har valt sådana skatter som är lätta att samla in, lätta att kontrollera. Syftet har varit att få statens pengar att räcka till, inte att forma ett skattesystem med människornas välfärd i fokus. Det är därför det har blivit så, Björn Rosengren, att vi har höga skatter på arbete, när det är arbete som behövs, samtidigt som vi är rörande eniga - många av oss - om att det är höga skatter som hämmar just nya jobb. Och på samma sätt har man inte lyckats arbeta med skatter som styr produktionen åt rätt håll, från bl.a. miljöförstöring och skadliga utsläpp. Det är i den ändan näringsministern måste börja. Jag tror inte att toppstyrning uppifrån, med chefer från de stora företagen som grund, är det riktiga. Fru talman! Hans Andersson var något slags förband till regeringen i diskussionerna här i kammaren med en kraft som gjorde att vi inte behövde några högtalare. Hans Andersson börjar nu tala regionalpolitik. Ja, det låter ju sig höras. Frågan är hur Hans Andersson påverkar Björn Rosengren i den riktningen. Kommer Hans Andersson och Vänsterpartiet att se till att man sänker arbetsgivaravgiften, på det sätt vi lyckades med tidigare? Det gällde t.ex. nödvändig verksamhet i det Norrlands inland, som Björn Rosengren säger sig känna så väl till. Kommer arbetsgivaravgiften att sänkas, Hans Andersson? Kommer den att sänkas genom er medverkan, så att vi åtminstone får någonting som kan vara grund för en utveckling? Hans Andersson kan ju inte vara okunnig om att livsmedelsproduktionen och jordbruket spelar en avgörande roll för småorterna, de som ligger utanför de stora städerna. Kommer Hans Andersson att se till att regeringen lyfter av ryggsäcken för den verksamhet som är ett nav i utvecklingen av hela landet? Fru talman! Jag vill gärna att Björn Rosengren svarar mig på det som - allvarligt talat, Björn Rosengren - bekymrar mig lite, nämligen resonemanget på energiområdet. Är det som Björn Rosengren beskriver i artikeln och har talat in i dag till protokollet ett exakt genomförande av det vi beslutade här för några år sedan? Eller är det en signal om någonting annat när det gäller energiomställningen och kärnkraftens avveckling? Är det något liknande som gäller på IT området? Är det det gamla vi har här? Finns det inget nytt i beskeden?

Fru talman! Hans Andersson frågade om vi inte tyckte att det var bra att man satt på möten. Jo, det är bra ibland, med några stycken. Men vi kan inte lösa arbetslösheten med sammanträden. Det är mycket bättre - ute i landet, i alla små kommuner runt om - om människor har jobb och inte sitter på sammanträden. Det är bra att man frågar företagare. Vi har redan gjort det för länge sedan. Liberala företagare har lämnat in en budkavle. Jag vet att näringsministern har fått den. Och då kommer svaren. Det handlar om sänkt skatt på arbete, och det handlar om att man vill ha ändrade regler för skattekontot så att man inte skall behöva betala in pengarna ett visst datum utan att veta om de kommer fram. Det handlar om att myndigheterna skall byta stil, att de skall sluta underteckna blanketterna med: Vid vite. Skriv i stället: Ring gärna och lycka till! Det är sådant det handlar om: konkreta saker, inte mera sammanträden. Vi fick höra en handlingsplan för tillväxt, och det kommer genast upp några frågor i huvudet. Budgetpolitiken ligger fast, heter det. Men vad säger era samarbetspartner om det? Vi har ju hört vad Hans Andersson säger. Och vad säger socialdemokraterna själva? A-kassan skall bli en omställningsförsäkring. Men det säger ju Vänsterpartiet nej till, och det har era kamrater röstat ned här i kammaren flera gånger. Hela Sverige skall leva. Men kan man avtala fram jobb? Nej, man kan inte det. Det måste växa fram underifrån. Man skall ha en skatteöverläggning. Javisst! Men Åsbrink begränsar ju den till 20 miljarder kronor - kanske - den här mandatperioden. Och Vänsterpartiet och Miljöpartiet säger nej till att begränsa marginalskatterna och att stärka företagens växtkraft med sådana skatteförändringar, så det blir ju ingenting. Jag tror att det är ett grundläggande problem att regeringen samarbetar med sådana här nejpartier, som är emot allting. De är mot ekonomisk tillväxt, mot en rationell energipolitik och mot mera samarbete i Europa. De är mot gemensam valuta, mot försvarsindustriellt samarbete, mot lägre skatter på jobben och mot lägre skatter som får företag att stanna. De är mot budgetprocessen, mot pensionsöverenskommelsen, mot en oberoende riksbank - mot alltihop. Alla vet att det är mycket lättare att bordlägga en fråga och tillsätta en arbetsgrupp, och det är lättare att säga nej. Men det är bättre att säga ja. Vi lever i en global ekonomi, fru talman, och affärer av typen Volvo-Ford, som Hans Andersson efterlyste en reaktion på, är säkert naturliga för biltillverkning på tröskeln till nästa århundrade, vad vet jag. Jag kan inte bygga bilar. Företagen blir mer och mer internationella. Men vi svenska politiker har ett ansvar att värna svenska intressen. Vi skall se till att människor som bor i Sverige kan lita på att välfärden fungerar, och då måste vi ha många nya företag. Vi måste också ha utländskt kapital som söker sig till Sverige för att produktionen är bra här. De utländska investeringar som kommer till Sverige nu är för det mesta inte av den typen. Man köper upp befintliga verksamheter, och det blir inte nya jobb. Egentligen är ju sådana här rationaliseringar bra. Då kan vi ju få samma produktion och ändå folk över som kan göra någonting annat. Problemet är att det där andra inte blir av. Det blir inte av så att det räcker. Folk blir bara över, och det kan inte vi acceptera. Jag förstår verkligen den vrede som människor på t.ex. Ericsson i Norrköping känner. Vore det någon ordning i Sverige skulle deras situation nu handla om att klara av en omställning in i nya verksamheter som kan ge oss alla högre standard. Men vi vet ju att duktiga människors kraft kommer att förspillas och att skattepengar går åt till att betala passivt stöd till människor som ingenting hellre vill än att försörja sig själva. Göran Persson snackade under valrörelsen om att det skulle bli så bra och att lillgrabben kunde få en ny cykel och mamma en ny vinterkappa. Jag kan säga att det handlar i stället om att mamma vill ha jobb, att mamma vill ha rättvis lön och att mamma själv vill kunna bestämma vad hon skall göra med den. Därför behöver vi jobb och tillväxt, både för kvinnor och män, överallt i Sverige, så att människor kan bestämma mer själva.

Fru talman! Det är beklagligt att Lars Tobisson tycks vara ett slutet system. Trots mitt anförande, där jag gav flera konkreta åtgärdsförslag för ökad tillväxt med stöd i modern forskning, upprepar han den moderata myten om Miljöpartiets tillväxtfientlighet. Ännu mer beklagligt är väl att Karin Pilsäter, som är betydligt färskare i den här församlingen, också upprepade den myten, som om jag inte hade sagt någonting i mitt inlägg om tillväxt. Sedan måste jag ägna en stund åt ytterligare ett antal moderata myter. Lars Tobisson förfasade sig över flytten av huvudkontor till utlandet, det ökade utländska ägandet, exemplifierat genom Volvo och Ford, och den välutbildade arbetskraftens massflykt från Sverige. Tobisson ser dessa faktorer som ett bevis på dåligt företagsklimat. Men det här har väl ingenting med företagsklimat att göra. Det har väl snarare med globalisering att göra, en globalisering som Tobisson själv och hans kompisar har varit de främsta tillskyndarna av. Angående flytten av huvudkontor nämner inte Tobisson det faktum att också utländska företag flyttar huvudkontor till Sverige, och inte bara huvudkontor. Det finns en mängd företag av alla de slag som flyttar in i Sverige, framför allt kunskapsindustri. Kapital lämnar Sverige, sa Mats Odell, trots att trenden faktiskt är den motsatta. Enligt statistik från 228 miljarder. Men under perioden 1991 till 1997 var nettoflödet positivt, plus 18 miljarder. Kapital flödar inte ut ur Sverige, Mats Odell. Så till Ford-Volvo-affären, en fullkomligt naturlig affär. Jag skulle gärna vilja referera till DN:s börskrönikör, Bengt Carlsson. Han skriver så här: Fords köp av Volvo Personvagnar är en del av konsolideringen i en mogen bransch. Att desperata politiker ljuger om att just detta skulle vara ett bevis på dåligt företagsklimat i Sverige är bara patetiskt. Och så till den påstådda massflykten av välutbildade från Sverige. Det är inte fråga om någon massflykt. De senaste siffrorna visar att det är 15 % av de nyutexaminerade akademikerna och ungefär 6 % av de forskarutbildade som söker jobb utomlands. Ungefär hälften kommer tillbaka. Jag tycker inte att det är någon massflykt. Vad har det med företagsklimatet att göra, Lars Tobisson? Det har väl mer med EU att göra. Det var ett av era huvudargument inför EU-valet att våra ungdomar skulle få hela Europa som arbetsfält, men nu klagar ni över att de flyttar. Vilka var det som moderaterna tänkte sig skulle söka jobb utomlands? Var det de outbildade? Karin Pilsäter tycker att Miljöpartiet säger nej till så mycket. Vi säger nej till sådant som är dåligt, som inte är förenligt med en långsiktigt hållbar utveckling socialt, demokratiskt och ekologiskt. Det är en självklarhet för oss att göra det.

Fru talman! Apropå återvinning måste jag säga att jag har hört Lars Tobisson hålla sina tal i ungefär 20 år, och det är samma tal. När det gäller tidningsartikeln måste jag också säga att den gav kammaren chansen att mer noggrant beskåda de olika, samlade förslag som vi lägger fram och också möjligheten att lägga fram egna förslag. Jag har saknat dem hittills i denna debatt. Fru talman! Skattekritikerna hävdar att höga skatter alltid är negativt för tillväxten. Jag vill påstå att detta inte är riktigt sant. Forskningen visar inga säkra samband mellan skattenivå och tillväxtnivå. Hög tillväxt kan återfinnas i både länder med hög skatt och länder med låg skatt. Låg tillväxt kan finnas i både lågskatte och högskatteländer. Det avgörande är hur skatterna tas ut och vad de används till. Höga marginalskatter är t.ex. inte bra för tillväxten, eftersom de hämmar incitamenten att utbilda sig och eftersom de också tenderar att driva upp lönekraven. Att minska marginaleffekterna i olika avgifts-, skatte och bidragssystem är därför viktigt för tillväxtpolitiken. Väl använda skattepengar, som går till sådant som forskning och utbildning, rättsväsende och effektiv infrastruktur gynnar däremot tillväxt. Om skattesänkningar leder till att det blir mindre resurser för t.ex. utbildning eller allmänna kommunikationer försämras villkoren för företagsamheten och därmed också långsiktigt för tillväxten. Det är också förvånande att så få tycks ställa frågan vilka nya kostnader som kan uppstå om skatterna sänks och man alltså måste betala ett antal tidigare skattefinansierade nyttigheter på ett annat sätt. Arbetsmarknadsforskningen visar att sänkta arbetsgivaravgifter genomgående leder till att lönekraven ökar, vartefter de anställda står inför nödvändigheten att betala mer av pensions och sjukförsäkringar ur egen plånbok. Vi skall självfallet inte ta ut högre skatter än vad som behövs för att betala välfärden, dvs. vård, skola, omsorg och ekonomisk trygghet. Skatterna skall tas ut efter bärkraft. Mer skall betalas av dem med höga inkomster, och mindre skall betalas av dem med låga inkomster. Det finns särskild anledning att göra justeringar i skattesystemet för att ytterligare förbättra företagens växtkraft. Jag uppmanar alla er som i dag pläderar för stora skattesänkningar och för fram dessa förslag i skatteöverläggningarna att berätta ärligt och öppet hur fördelningsprofilen ser ut, att berätta ärligt och öppet hur det skall finansieras, och inte låtsas som om jättelika skattelättnader går att genomföra utan att det märks i välfärden. Fru talman! Vi har hört flera debattörer säga att det inte har hänt någonting genom bildandet av det nya Näringsdepartementet. Jag vill då fråga mina meddebattörer: Har ni glömt den viktiga sjöfartsuppgörelsen som säkrar den svenska sjöfartens konkurrenskraft? Har ni glömt det stora förenklingspaketet för småföretagarna som presenterades före jul? Har ni glömt att volymmålet inom arbetsmarknadspolitiken har slopats? Telenor? Det är den största affär som någonsin har ägt rum här i Sverige. Har ni glömt initiativ för att nå samsyn mellan arbetsmarknadens parter om lönebildningen? Har ni glömt det arbete som regeringen nu har igångsatt mellan Näringsdepartementet, facket och näringslivet för att göra Sverige till en framstående och än en gång ledande industrination? Har ni glömt att vi redan i december meddelade kammaren att vi tillsatt en småföretagarpanel, där vi ständigt för en dialog med småföretagen? Har ni glömt att vi genom bildandet av det nya Näringsdepartementet har gjort den största omorganisationen i Regeringskansliets historia på bara några få månader? Listan kan göras mycket lång. Mona Sahlin och jag har varit ministrar i drygt 100 dagar, och det återstår nu mer än 1 200 dagar tills väljarna skall utvärdera oss.

Fru talman! Herr näringsminister! Det där försvarstalet var mer än lovligt svagt. Sverige faller tillbaka i de internationella jämförelser som görs av länders konkurrenskraft och tillväxtförmåga. Vi får goda betyg för bl.a. svenska företagsledningar, men helheten dras ned av den stora offentliga sektorn, de höga skatterna och stelheten på arbetsmarknaden. OECD, IMF och EU har i åratal rekommenderat Sverige att minska de offentliga utgifterna, sänka skattetrycket och införa mer flexibla regler på arbetsmarknaden. Det är inte bara jag som har gjort det och inte bara övriga partier i tillväxtalliansen som förordar detta för att få fler jobb och ökat välstånd. Näringsministern slår dövörat till, eller också pratar han så mycket att han inget hör. Han kanske hör och förstår men vågar inget göra för de båda stödpartierna här i kammaren. Ändå är det just han, som är chef för det stora tillväxtdepartementet, som är ansvarig för att något görs åt strukturfelen i svensk ekonomi. Det är inte så att näringsministern och regeringen inte skulle kunna få majoritet för en tillväxtfrämjande politik i riksdagen. Vi moderater ställer gärna upp för ett snabbt införande av euron. Vi släpper igenom de skattelättnader som regeringen kan föreslå, även om vi förmodligen vill gå längre. Vi har redan lagt förslag om att avreglera marknader, inte minst arbetsmarknaden. Vi vill fortsätta att använda kärnkraften så länge det är förenligt med god ekonomi och säkerhet. Det är bara för näringsministern att välja: god tillväxt, fler jobb och ökat välstånd med Moderaterna, eller stagnation, arbetslöshet och utflyttning tillsammans med de båda vänsterpartierna. Den här riksdagsdebatten är strax slut. Det har inte varit någon debatt. Näringsministern har valt att läsa upp en artikel och hålla allmänna, fridsamma föreläsningar om hur bra det är i Sverige och vad han har åstadkommit hittills.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

Fru talman! Jag vet inte vilken ideologi som Hans Andersson numera bekänner sig till, men det mullrar kraftigt uti rättens krater varje gång han kommer upp i talarstolen. Vad som finns bakom är lite mer odefinierat, tycker jag. Han verkar, tillsammans med Matz Hammarström, i alla fall nöjd, och näringsministern är stolt över utvecklingen. Det man glömmer bort mitt i alla siffror i artiklarna och talen är att arbetslösheten faktiskt kostar de offentliga budgetarna i Sverige ca 150 miljarder kronor i år. Det är de verkliga Perssonpengarna, fru talman. Ingenting görs åt detta. Nu räknar Björn Rosengren upp ett stort antal saker som har hänt. Sjöfartsuppgörelsen hade förhalats sedan våren 1997. Det kom ett pressmeddelande om företagarpaketet, men när kommer besluten och förslagen? Volymmålen finns kvar i de beslut som är fattade i riksdagen. När kommer ett förslag som ändrar på detta? Jag kan tyvärr gå igenom hela denna lista på samma sätt. Fru talman! Det vi kristdemokrater vill skapa är ett så bra företagarklimat att landets företagare vågar börja satsa och nyanställa igen. Detta vill vi åstadkomma genom regelförenklingar, minskad byråkrati och stabila villkor i kombination med strukturella åtgärder som förbättrar ekonomins funktionssätt. Men det krävs också mindre skattebelastning på arbete, på sparande och på företagande om det verkligen skall hända något. Det handlar om ett helt batteri av åtgärder, som vi har varit inne på tidigare här, som kan skapa förtroende och framtidstro både hos arbetsgivare och arbetstagare. När detta sker - när förtroendet mellan politiker och företagare kan börja återupprättas så att skapandet av de nya jobben tar fart - får Sverige också råd med en bättre och tryggare omsorg.

Fru talman! Om vi skall kunna åstadkomma ett företagarklimat som är bättre än i dag och om vi skall kunna åstadkomma tillväxt måste vi också låta företagaren - entreprenören, som väl är det riktiga ordet - stå i centrum. Det måste vara tillåtet att vara hårt arbetande och riskvillig som företagare och att kunna tjäna pengar och bli rik på sina affärsidéer. Det är det klimatet vi måste skapa för att öppna möjligheter för nya investeringar och nya jobb. Man kan säga att fler måste få chansen att förverkliga sina drömmar. Företagande och kreativitet måste få möjlighet att blomstra. Detta har vi arbetat med. Vi har från Centerpartiets sida kommit med förslag när det gäller skatterna, när det gäller lagstiftningen på arbetsmarknaden och över huvud taget när det gäller att skapa ett bra företagarklimat. Det gäller naturligtvis också regionalpolitiken. Det går inte att redovisa alla förslag, fru talman, i en kort debatt i denna kammare, som en del försöker låta påskina. Däremot är debatter till för att man skall kunna bryta åsikter och få svar - i dessa särskilda debatter från de statsråd som har ansvaret för de frågor vi diskuterar. I den meningen har denna debatt misslyckats, fru talman. Nu förstår jag att vi i framtiden kommer att få möjlighet att läsa de kommande statsrådens debattinlägg i artiklar. Man bävar för hur det blir när budgetpropositionen kommer som bilaga till Dagens Nyheter. Det blir kanske lite stökigt att hänga med för tidningsutbärarna. Det får inte vara på det sättet. Det är rimligt att de ansvariga ministrarna kommer till en debatt, deltar i debatten och svarar på frågor. Det har nu inte Björn Rosengren gjort när det gäller t.ex. infrastrukturen och den digitala allemansrätten. Han har inte svarat på frågan om hur arbetet med energipolitiken skall gå till i fortsättningen. Följer man gjorda uppgörelser och fattade beslut, eller är det något nytt som signaleras i denna debatt?

Fru talman! Det blir mycket prat om vår lokaltidning. Det måste verka lite konstigt för dem som läser Björn Rosengren sade att man skrivit som man gjort därför att vi skulle kunna skåda förslagen och få möjlighet att lägga fram egna. Då kan jag informera om att Dagens Nyheter inte har någon konstitutionell ställning i detta land ännu. Att vi alls har denna debatt beror nämligen på att fru talman gjorde följande bedömning när hon skulle förklara varför Moderaterna inte fick väcka sin motion: Någon proposition med förslag om tillväxtbefrämjande åtgärder har inte aviserats, och det har inte framkommit att det i annat sammanhang i riksdagen skulle ha utlovats någon sådan proposition. Dagens Nyheter har ingen konstitutionell ställning, och jag tycker att det är bättre att vi för debatten här och lägger fram konkreta förslag till riksdagen. Vi fick höra att mycket skall handla om statlig industripolitik. Det kom både från Vänstern och från näringsministern. Jag tycker att det låter väldigt mycket 1960-tal. Att mergers mellan svenska stora statliga företag och utländska skulle vara något som skapar dynamik tror jag absolut inte. Det befäster bara Telias monopol. Jag är inte mot strukturomvandling. På Vänstern låter det som om den skall hejdas. Jag tycker att den skall bejakas. Vi skall bejaka en utveckling, men då måste vi öppna det nya Sverige och riva hinder i de nya sektorerna så att vi kan släppa fram astronauter, bagel-bagare och cykelbud. Då måste vi sänka skatten på arbete, ta bort regler, förbättra utbildningen och se till att lånemöjligheterna fungerar för de små. Det måste fungera för kvinnor. Det måste fungera för unga människor. Det måste fungera i glesbygd. Det måste fungera för invandrare och för moderna män. Vi har i skatteöverläggningarna lagt fram förslag på breda ändringar. Vi talar om vad vi vill och hur det skall betalas. Det är inte bara roliga besparingar - tvärtom - men vi tycker att det är viktigt. Vi skall utgå från den gamla skatteöverenskommelsen, som jag vet att Björn Rosengren var mycket förtjust i. Vi skall ha sänkt skatt på arbete och bättre villkor för sparande och risktagande. Varför? Jo, därför att vi måste vårda de välståndsbildande krafterna.

Herr talman! Mycket av det som framförts som tecken på ett dåligt företagsklimat i Sverige har ingenting med företagsklimat att göra, utan är snarare en naturlig följd av den ökade globaliseringen. Merparten av de åtgärder som Lars Tobisson föreslår utifrån sin felaktiga analys kommer inte att leda till någon bärkraftig tillväxt. Nej, Mats Odell, jag är inte alls nöjd. Vill vi ha tillväxt - det vill alltså Miljöpartiet så länge den håller sig inom de ramar som vår livsmiljö sätter - måste vi satsa mer på villkoren för små och medelstora företag, gärna med utgångspunkt i de 71 förslag som lagts fram av Småföretagardelegationen. Då måste vi satsa på nätverk och kreativ samverkan mellan regionala högskolor och regionalt näringsliv. Då måste vi satsa på det sociala kapitalet. Miljöpartiet anser att det behövs fler företag med social hemvist, företagsägare med ansikten. Därför vill vi stimulera företag där ägandet är synligt. Det kan vara självägda företag, kooperativa företag, företag som ägs av dem som arbetar i dem eller som bor i det samhälle där företagen finns. Vi är övertygade om att människor som äger företag och samtidigt bor eller arbetar där företagen finns tar större ansvar. Då är det inte bara viktigt med avkastning i företaget. Då är det också viktigt att företaget är en del av ett fungerande socialt samhälle med jobb, barnomsorg, skola, sjukvård och god miljö.

Herr talman! Vi har nu hört flera debattörer säga att regeringen måste gå från ord till handling. De efterlyser propositioner med tillväxtförslag från regeringen. Jag vill då i all enkelhet meddela att det kommer en vårbudget i mitten av april i år. Därefter kommer en budgetproposition i oktober. Jag vill också i all enkelhet meddela att det kommer en vårbudget i mitten av april även nästa år. Därefter kommer en budgetproposition i oktober. Jag vill också, bara för att påminna, meddela att regeringen avser att komma med en vårbudget även år 2001, liksom med en budgetproposition samma höst. Jag vill även göra tydligt att regeringen avser att lägga fram en vårbudget även valåret 2002, liksom en budgetproposition. Tillväxtarbetet är ett fortlöpande arbete, och regeringen kommer att lägga fram många propositioner med många förslag under mandatperioden. På denna punkt kan Lars Tobisson, Mats Odell och Karin Pilsäter känna sig helt lugna. Herr talman! Jag vill avslutningsvis tacka mina meddebattörer för dagens debatt. Ytterst handlar den här debatten om de hundratusentals svenskar som inte har ett jobb att gå till. Det handlar om deras vardag och verklighet, om deras möjlighet att få göra en insats, om deras vilja att vara med och bygga Sverige starkt, om deras önskan att försörja sig och sin familj. Ofta glömmer vi detta. Vi förlorar oss i retorik, siffror och tabeller. Vi glömmer vad kampen mot arbetslösheten ytterst handlar om, nämligen något så stort och fint som människovärdet. Alla vill ha och har rätt till ett arbete. Alla vill och har rätt att kunna försörja sig och sin familj. Alla vill och har rätt att kunna utvecklas på en arbetsplats och växa med uppgiften. Detta, herr talman, får vi aldrig glömma bort. Jag tycker att debatten tydligt visar på behovet av en hel politik för att man skall kunna öka tillväxten och sysselsättningen. Sveriges förmåga att klara sysselsättningen bestäms av möjligheten till konstruktivt samarbete mellan politik, näringsliv och fackföreningar. Sveriges förmåga avgörs av vår möjlighet att bättre utnyttja vårt lands möjligheter och resurser. Sveriges förmåga avgörs av vår kraft att se helheten, att föra en samlad, inte splittrad, politik för fler jobb. Därför hoppas jag på ett fortsatt starkt engagemang för tillväxten och sysselsättningen i denna kammare. Jag hoppas att alla konstruktiva krafter i politiken och på arbetsmarknaden ser till Sveriges bästa, inte till det egna partiets, den egna plånbokens eller den egna organisationens bästa. Det har faktiskt hela svenska folket, och då inte minst de arbetslösa, rätt att kräva av oss.